Herr talman! Om Axel Kristiansson inte riktigt vet vilka signaler som sänds ut från hans regering, så skall jag tala om vad man i propositionen säger om den politik som fördes i det här landet före 1977 — tre meningar: ”Det starka efterfrågetrycket på arbetsmarknaden i kombination med industrins höga inflationsförväntningar drev också fram en stor löneglidning.” — Med andra ord sysselsättningen var för hög. ”Kraftiga höjningar av avgifter och skatter på arbetskraften drev ytterligare upp de samlade lönekostnaderna. Genom den expansiva finanspolitiken 1974 förstärktes de inflationistiska impulserna än mer.” 1974 var det år då de borgerliga partierna lyckades samla sig för första gången och kräva en sänkning av momsen, något som också genomfördes i den formen att vi hade en tillfällig momssänkning. Då medverkade man i politiken. Jag tycker att Axel Kristiansson skall protestera mot ekonomiministern när han vill dra den politiken i smutsen på det sätt som han gör här. Säg ifrån att vi har klarat ut en gång för alla vad som gjordes och att det nu gäller att titta på framtiden i stället för att hålla på med den här typen av diskussion. Axel Kristiansson tycker att det är fult av oss att använda ordet ansvarslös om den borgerliga politiken. Men låt mig ge ett exempel på vad jag anser vara en utpräglad ansvarslöshet: Riksdagen kommer i morgon att fatta beslut — om den borgerliga majoriteten får som den vill, och det lär den få — om att sänka de statliga inkomstskatterna genom indexreglering 1979. Det kostar kanske 6 å 7 miljarder kronor, och det kommer att ge en fördelningspolitisk effekt som klart motverkar våra strävanden att i en svår tid se till att de sämst ställda inte drabbas så hårt. Men utan att veta någonting om förutsättningarna att klara denna skattesänkning, utan att veta någonting om läget för människor med låga inkomster och i små omständigheter är Axel Kristiansson — som representant för ett parti som ibland säger sig värna om småfolket — beredd att utan ett ögonblicks eftertanke ta detta beslut. Det är ansvarslöst, herr Kristiansson. Jag måste säga det rakt ut. Så ett par ord till Jörn Svensson. Kommunisternas bekymmer om s0ocialdemokratins ideologi ter sig med förlov sagt som ett hyckleri. De ideologiska framstötar som vi gör beskrivs alltid av kommunisterna som en reaktionär, löntagarfientlig politik. Vår ideologi, vare sig det är vårt partiprogram eller de olika framstötar vi gjort under 40 år, har alltid enligt kommunisterna störtat arbetarna i nytt elände. Håll inte på och tala om vår ideologiska offensiv! Syssla med er egen ideologi — den förefaller vara i starkt behov av reparation!
Herr talman! Jag vill ställa ett par frågor till Jörn Svensson: Läggs det inte ner statliga företag? Läggs det inte ner företag i de socialistiska länderna? Vi kanske kan få ett besked på den punkten. För övrigt är det väl så, föreställer jag mig, att företag oftast läggs ner i brist på kapital. Sedan, herr Feldt, om vi skall tvista vidare för att nå klarhet, hävdar jag även efter att ha hört det citat som anfördes att vi tar vårt delansvar för politiken även om det efteråt har visat sig att den var felaktig och i dag är en belastning. Men självklart måste den dåvarande regeringen bära huvudansvaret. Vi svär oss inte så fullständigt fria från vad som hänt som den dåvarande regeringen nu i opposition vill göra. Sedan skall vi väl inte ta förskott på skattedebatten, men det är ju ändå felaktigt att påstå nära två år i förväg att ett beslut om indexreglering skulle få den och den effekten. Det finns ju en regering och en riksdag som kommer att följa hur denna slår. Vad vi har sagt är helt enkelt att det är regering och riksdag och inte inflationen som skall bestämma skatten. Nog borde också herr Feldt, med den erfarenhet han har, ha större förtroende för regering och riksdag.

Herr talman! Bostadsinvesteringar och sysselsättning är två betydande delar i den ekonomiska politiken, och jag kommer i detta inlägg att uppehålla mig vid dessa två bitar. Redan i slutet av förra året förutsåg bostadskooperationen att 1977 kunde komma att bli ett från bostadsbyggnadssynpunkt ”förlorat år”. I början av februari månad i år uppvaktade man regeringen. Man varnade för kostnadsutvecklingen, för finansieringssvårigheterna och för fallande — Nr 41 produktion. Man reste också krav på åtgärder. Även de privata intres Onsdagen den senterna i byggbranschen hörde av sig. De underströk allvaret i den ut 7 december 1977 veckling man såg framför sig. Det är möjligt att man lyssnade i bostadsdepartementet. Men det måste = Den ekonomiska i så fall ha varit helt pliktskyldigt, för någon reaktion på framstötarna = politiken m.m. kom inte förrän i senare delen av maj, då en höjning av tidskoefficienten aviserades. Den oro som i första hand HSB och Riksbyggen gav uttryck för tog däremot oppositionen fasta på. På socialdemokratiskt håll nöjde man sig inte med kritik mot bostadsdepartementet för dess passivitet och senfärdighet. Den 21 april presenterades ett program i sju punkter med förslag till konkreta åtgärder. Till den motionens innehåll har vi haft anledning återkomma även under höstriksdagen, då listan över konkreta, konstruktiva åtgärder kompletterats med hänsyn tagen till utvecklingen. Resultaten av ett års borgerlig bostadspolitik är i sig skrämmande. Om misslyckandet kommer civilutskottets socialdemokratiska talesmän att ha en hel del att anföra. För min del skall jag därför inte fördjupa mig i ämnets enskildheter och detaljer. Men det är värt att påpeka att den nu sittande regeringen har slagit in på en ny kurs också när det gäller relationerna till de bostadsproducerande företagen. Intill regeringsskiftet förra året fanns ett positivt intresse i bostadsdepartementet för att ta del av vad t.ex. kooperationen hade att säga. Man räknade dess kunnande, liksom exempelvis SABO:s och privatbyggarnas, som en tillgång. Visst kunde det gnissla emellanåt, men som regel nådde man fram till samstämmighet i uppfattningen om t.ex. bostadsbyggandets omfattning, fördelning på olika former av boende, finansieringsproblem av övergripande karaktär osv. Inom bostadskooperationen kände man en delaktighet i exempelvis utformningen av 1974 års beslut om bostadspolitiken och — vilket kanhända är det viktigaste — ett medansvar för förverkligandet av den. Enighet rådde också om att beslutet 1974 bara täckte en del av bostadspolitikens vida fält. Det fanns många problem kvar att lösa, innan vi kunde säga oss ha en komplett politik för hela detta område. Från kooperationens sida — och jag antar på mycket goda grunder också från allmännyttans — var man självfallet beredd att delta i både förberedelserna och genomförandet av ytterligare etapper i reformarbetet. Nu vet man inte om det blir någon fortsättning. Naturligtvis är det regeringen som skall forma den politik som den utifrån sina värderingar finner rätt och riktig. Inte heller räknar vi inom oppositionen eller kooperationen med insyn och inflytande i vad som sker i kanslihusets slutna rum.

I det här avseendet har statsråden Olsson och 49 Det här betyder inte bara att reformarbetet, som skulle komplettera 1974 års politik, stoppats upp.

Uppfatta gärna detta som en anklagelse. Vi står emellertid i en krispräglad situation inte bara när det gäller bostadsbyggandet. Läget är allvarligt för byggbranschen som helhet, eftersom investeringsaktiviteten viker på praktiskt taget samtliga delområden inom byggsektorn. Verkningarna sprider sig nu snabbt till angränsande branscher. Tidigare har vi från socialdemokratiskt och från fackligt håll varnat för vad som händer med byggnadsarbetarkåren, om inte politiken läggs om. På kort sikt, har vi betonat: en arbetslöshet som i sig är ett gissel. På längre sikt: tekryteringssvårigheter till byggnadsarbetaryrket. Inte minst det senare betyder att man raserar en viktig del av branschens produktionsresurser. Men också andra delar av byggnadsindustrins kapacitet står i dag illa utnyttjade. Kanske blir det därför så, att vi härnäst tvingas vandra förbi fru Olssons och fru Friggebos dörrar och gå direkt till krisminister Åsling. Och, som jag nyss nämnde, nedgången i byggandet slår nu också mot ämnesoch materialsidan. Vittnesmålen från den konferens som för ett par veckor sedan hölls här i Stockholm med deltagande av de stora fackförbund som har sysselsättningsintressen i byggnadsbranschen och angränsande branscher har, hoppas jag, nått fram till kanslihuset. För säkerhets skull vill jag sammanfatta dess huvudtema: Regeringens oförmåga att hålla byggverksamheten uppe hotar nu att slå sönder också den produktionskapacitet som finns i byggnadsoch byggnadsmaterialbranscherna. De privatägda byggföretagen och Arbetsgivareföreningen har i sak sagt detsamma. Detta innebär att berörda parter och intressegrupper inom de båda industrigrenarna är eniga i sitt fördömande av regeringens bostadspolitik och djupt oroade för den fortsatta utvecklingen. Ställd inför denna situation uppträder bostadsministern i radion och televisionen med en attityd som närmast kan uttryckas med: Vi har gjort allt rätt. Regeringen kan inget mer göra. Kommunerna måste bättra sig. Låt mig kort stanna vid det allra sista, kommunernas roll. Problemen på speciellt bostadssektorn har det senaste året inte varit kommunernas underlåtenhetssynder. Svårigheterna har främst mött på de områden för vilka bostadsoch ekonomiministrarna har det odelade ansvaret, nämligen låneoch kreditgivningen. Ändå känner jag personligen viss oro när det gäller planberedskapen ute i kommunerna. Man har där, i takt med den vikande ambitionen i regeringens bostadspolitik, trappat ned sina resurser och sin beredskap. Går man till de kommunala bostadsbyggnadsplanerna finner man att — Nr 41 det för 1977-1979 finns detaljplaner för sammanlagt ca 100 000 lägen Onsdagen den heter. Det svarar mot ungefär två års produktion, om man ser till igång 7 december 1977 sättningen i år. I början på 1970-talet låg man också med en reserv sva= rande mot ungefär två års byggande. Hösten 1970 fanns t.ex. för perioden — Den ekonomiska 1971-1973 detaljplaner avseende 192 000 lägenheter. politiken m.m. Men då är att observera att vid årtiondets början var vi på toppen i fråga om nyproduktion. Ingen hade den ringaste tanke på att pressa upp siffrorna ytterligare. Nu, 1977, har bostadsproduktionen nått ett bottenläge. Sannolikt kommer vi inte i gång ens med 50 000 lägenheter. De flesta bedömare hävdar att vi behöver ha en årsproduktion som ligger uppemot 70 000 lägenheter för att klara balansen mellan efterfrågan och tillgång något så när. Sanningen är alltså den att planreserven skulle förbrukas mycket snabbt om bostadsbyggandet gavs normal omfattning. Jag säger detta väl vetande att det finns risk för att statsrådet Friggebo kanske tycker hon fått vatten på sin kvarn när det gäller att lasta över ansvarsbördan på kommunerna. Men märk väl att jag talar om att planreserven är för liten, om vi får en produktion av normal omfattning. Till en sådan tycks en borgerlig regering ha mycket långt. Från oppositionshåll har vi kraftigt betonat regeringens ansvar för att överenskommelsen med bankerna om bostadsfinansieringen verkligen efterlevs. Vi har kunnat notera att t.o.m. bostadsstyrelsens chef har haft kritik att rikta mot bankernas sätt att agera. Andra har hävdat att bankerna svikit när det gällt kreditgivningen. Uppenbart är att finansieringen av bostadsbyggandet under detta år fungerat sämre än på mycket, mycket länge. Erfarenheter som dessa har befäst mig i övertygelsen att vi måste ha ett nytt och rationellt system för att förmedla och fördela krediter till bostadsoch samhällsbyggandet, men till det får jag anledning återkomma i annat sammanhang. I övrigt noterar vi från socialdemokratiskt håll med glädje att i vart fall finansutskottets borgerliga ledamöter nu kommit till insikt om att den 15-procentiga investeringsavgiften var ett olyckligt påhitt. Den har redan hunnit vålla en hel del skada, men tycks nu vara dömd att försvinna. Det vore naturligtvis tacknämligt, om företrädare för majoritetsgrupperingen i kammaren ville slå följe med oss också när det gäller andra delar av motionen 1977 78:10.

Herr talman! Det är anmärkningsvärt att finansutskottets betänkande 51 1977/78:10 har väckt så stor uppmärksamhet, för att inte säga sensation, i pressen. En kvällstidning, s-märkt förstås, basunerade ut att det är första gången en majoritet i finansutskottet angriper en regering. För det första är det i så fall naturligtvis inte första gången, eftersom utskottets borgerliga majoritet under jämviktsriksdagens tid givetvis hade ett och annat att säga om den socialdemokratiska regeringspolitiken. Decenniers socialdemokratiskt maktinnehav har naturligtvis vant oss vid att en socialdemokratisk utskottsmajoritet aldrig skulle drömma om att ha en från sin regering avvikande uppfattning. För det andra skall sägas att utskottsmajoritetens skrivning ingalunda är ett angrepp på regeringen, utan blott ett kraftigt understrykande av att vi i allra högsta grad delar regeringens syn på vårt allvarliga ekonomiska läge. Den förste som underströk de ekonomiska svårigheter som vårt land råkat i var just ekonomiministern, som redan för ett år sedan höjde ett varnande finger. Det var i så fall mer anmärkningsvärt än finansutskottets påstådda kritik, eftersom många människor då alltjämt levde i tron på myten om det dukade bordet, som den avgående regeringen sade sig ha efterlämnat. Att socialdemokraterna nu i efterhand påstår att de redan i valrörelsen höjde ett varnande finger för kommande dåliga tider håller inte streck. I sin mycket omfattande reservation skriver nu socialdemokraterna att i det läge som nu uppstått måste socialdemokratin känna ett ansvar för alla dem som kommer att drabbas av konsekvenserna av, som man säger, en misslyckad politik. Ja, herr talman, i så fall är det högt på tiden att oppositionen börjar känna detta ansvar och inte fortsätter med vad någon så träffande kallat en grosshandel i missnöje. Såväl den socialdemokratiska motionen som reservationen är baserad på det tiopunktsprogram som spikades av det s.k. storrådslaget i oktober i år. Skall man nu välvilligt försöka tolka oppositionens reservation, kan man måhända säga att kritiken är något mer nyanserad nu. Man erkänner att lagerinvesteringarna, som tidigare kraftigt stötts av den gamla regeringen, avsevärt reducerar produktionstillväxten. Man medger att den ekonomiska utvecklingen under 1977 blivit svag, delvis beroende på den negativa internationella utvecklingen. I motsats till vad som stod i storrådslagets tio punkter talas det nu inte längre om att fullfölja planerna på Stålverk 80, och det är nog klokt. Vidare betonar man den stora osäkerhet som vidlåder bedömningen för 1978. Trots att man är ganska överens med majoriteten om bedömningen av vårt ekonomiska läge, som konjunkturinstitutet ser det, framförs det från oppositionens sida, och konstigt vore det annars, en lång rad kritiska synpunkter på regeringspolitiken, vilka det finns anledning att bemöta. Man vill ha en strukturfond på 4 miljarder kronor, och för att finansiera den yrkar man avslag på förslaget om en sänkning av arbetsgivaravgiften med 2 96. Motiveringen är att denna sänkning på ett planlöst sätt sprids över hela näringslivet, underförstått även till de företag som går bra och inte behöver något stöd. Detta är enligt min mening föga logiskt. I så fall var det naturligtvis fel av den gamla regeringen att någonsin införa en arbetsgivaravgift som drabbade både bra och mindre bra företag. Samma sorts logik använde man sig f. ö. av när man i våras gick emot momshöjningen. Den skulle drabba låginkomsttagarna värst, sade man. Detta hävdades av ett parti som under sina år i regeringsställning skapat en mervärdeskatt på 17,65 96. Som kuriosum kan framhållas att socialdemokraterna också gick emot den momshöjning av temporär natur som de tre borgerliga partierna drev igenom under jämviktsriksdagens första år. Den gynnade ju låginkomsttagarna. Vi är alla eniga om att vi har en modern och effektiv industri, men det är kostligt att läsa i den socialdemokratiska reservationen att denna vår svenska industri ”tillgodoser internationellt sett höga krav på arbetsmiljön”, när man samtidigt vet att vår enligt uppgift världshögsta sjukfrånvaro av samma socialdemokrati anses bero på just bristfällig arbetsmiljö. Hur vill man egentligen ha det? Det socialdemokratiska förslaget att lagstifta om begränsning av aktiebolagens vinstutdelning är enligt min uppfattning att använda mera våld än nöden kräver. I motionen 1977/78:39 heter det att svenska företag genomgående väntas visa dåliga resultat för 1977 och att kapitalägarna således också får bära sin del av de bördor som uppstått till följd av den ekonomiska situationen. Man skriver kapitalägare, men kunde naturligtvis med större rätt ha använt ordet aktiesparare, även om det ordet inte låter lika profitbetonat. Den alldeles övervägande delen av de ca 700 000 svenskar som sparar aktier är nämligen småsparare, och många av dem har tillkommit under de senaste tio åren. Det kraftiga raset på börsen och ett väntat nästan totalt stopp för utdelninghöjningar är illa nog för människors tilltro till aktieägandet som sparform och alldeles givet till stor nackdel för företagens möjligheter att skaffa det nödvändiga riskvilliga kapitalet. Att mot bakgrunden härav stifta en lag som sprider ytterligare oro på kapitalmarknaden och som dessutom knappast kan komma att behöva användas ter sig klart olämpligt, och finansutskottet har följaktligen yrkat att riksdagen avslår motionen i det stycket. Uttalandet i augusti att regeringen förutsätter att utdelningarna för de kommande två åren håller sig inom ramen för den åtstramning som alla måste underkasta sig är, enligt min mening, fullt tillräckligt. Herr talman! Frågan om skatter och bostadsbyggande kommer kammaren att diskutera senare, troligtvis i morgon, när skatteoch civilutskottens betänkanden i det ärendet skall behandlas. Men det må vara mig tillåtet att göra några korta reflexioner, bl.a. med anledning av Knut Johanssons inlägg. I den socialdemokratiska reservationen till finansutskottets betänkande går man emot tanken på ett system för indexreglering av inkomstskatteskalorna och vill i stället att effekten av inflationen skall beaktas genom återkommande skatteomläggningar. Man påstår också att statens möj ligheter att finansiellt hjälpa kommunerna därmed ökar. Det påståendet kan jag med bästa vilja i världen inte skriva under på. De nästan årligen återkommande skatteomläggningarna, som vi fick uppleva under den socialdemokratiska regeringen, medförde för kommunernas del en så stor osäkerhet, att kommunernas ekonomiska långtidsplanering inte kunde bli det värdefulla instrument som skulle varit fallet — och blir fallet — när vi nu förhoppningsvis får ett mera permanent skattesystem. Den andra funderingen gäller bostadsbyggandet, där finansutskottets såväl borgerliga som socialdemokratiska del strukit under vikten av att bostadsinvesteringarna hålls uppe och att nuvarande nivå är för låg. Av propositionen 45 framgår också klart att regeringens mål är en ökning av bostadsbyggandet 1978. I september i år höjde man lånetaket kraftigt för att stimulera en expansion. I den socialdemokratiska reservationen, där särskilt den ogynnsamma utvecklingen för flerfamiljshusen uppmärksammas, anger man orsakerna till den minskade byggsysselsättningen vara bl.a. svårigheterna att få fram byggnadskreditiv och de höga byggnadskostnaderna. När man diskuterar det minskade bostadsbyggandet borde man också i resonemanget ta med problemet med de tomma lägenheterna. För tre år sedan fanns det drygt 26 000 tomma lägenheter i hela landet, en siffra som enligt bostadsstyrelsen nu minskat till drygt 14 000. Denna utveckling är naturligtvis mycket glädjande, men man kan inte komma ifrån att tomma lägenheter i många kommuner självfallet utgjort en broms för nybyggandet. Enligt min uppfattning kan man här dra en parallell mellan produktionen av bostäder och industrivaror, där i båda fallen alltför stora lager är ägnade att bromsa produktionstillväxten. Från socialdemokratiskt håll har man utomordentligt svårt att erkänna de mycket höga lönekostnadsökningarnas betydelse för det försämrade ekonomiska läget i vårt land. Lönekostnaderna ökade som bekant med ca 45 96 under åren 1975 och 1976, något som man över huvud taget inte diskuterar, vare sig i motionen eller i reservationen. Det är emellertid ostridigt att det var den socialdemokratiska regeringen som våren 1975 i sin iver att få ett tvåårigt avtal, som skulle undvika att intresset på arbetsplatserna under våren 1976 rörde sig om löner i stället för den socialdemokratiska politiken inför valet, lät den offentliga sektorn göra upp först, och detta på en mycket hög nivå. Det skall emellertid villigt erkännas att lönekostnadsökningarna inom den privata sektorn blev minst lika höga under intrycket av 1974 års mycket goda exportkonjunktur. De alltför optimistiska svenska företagen är följaktligen medansvariga för den höga kostnadsutvecklingen, men den socialdemokratiska regeringen skall inte försöka komma ifrån sitt primära ansvar. Men även om vår produktionskostnadsstegring hållit ungefär jämna steg med stegringen för våra vanliga konkurrenter i motsvarande industriländer, så hade vår konkurrenssituation försvagats. Orsaken härtill är att många nya länder dykt upp med kvalitativt sett mycket högtstående produkter på många av de områden som varit särskilt betydelsefulla för oss, och detta på en mycket lägre kostnadsnivå. Även om dessa länders = Nr 41 kostnader nu procentuellt stigit kraftigt, så är deras priser synnerligen Onsdagen den konkurrenskraftiga gentemot våra, därför att deras utgångsläge var så 7 december 1977 mycket fördelaktigare. rk Stora problem ligger framför oss. Ett av de största är att oräntabla Den ekonomiska företag inte i längden kan hållas vid liv medelst konstgjord andning, politiken m.m. tillhandahållen av en stat som ingalunda har outtömliga resurser och till förfång för ny företagsverksamhet och redan befintliga företag som kan tänkas vara utvecklingsbara. På kortare sikt måste dessa stödåtgärder till för att inte öka arbetslösheten och för att hindra kapitalförstöring. Den gamla socialdemokratiska tesen att företag som inte kan betala konkurrenskraftiga löner inte har något existensberättigade utan bör läggas ner och arbetskraften flyttas över till företag som kan betala bättre löner blir svårare att förverkliga för varje år som går. Den huvudsakliga orsaken härtill är den minskade rörligheten på arbetsmarknaden. Fler och fler familjer äger ett egnahem, som man naturligtvis ogärna lämnar. I fler och fler familjer arbetar båda makarna, och de flyttningsproblem som därvid uppstår har vi fått en åskådningsundervisning i vid utflyttningen av många statliga verk. Att tekniken blivit mer komplicerad bidrar självklart också till större omställningssvårigheter. En enda fördel har den kris vi råkat in i fört med sig, nämligen människors ökade förståelse för sambandet mellan produktion och levnadsstandard. Man har i allmänhet fått klart för sig att det inte går att ta ut mer i bidrag och lönepåslag än vad som motsvaras av produktionsstegringen. De starka arbetstagarorganisationerna borgar för att man kommer att kunna ta ut vad som är ekonomiskt möjligt och försvarbart. Eftersom vi har att vänta en rad av år med tämligen svag utveckling är det mer än tänkbart att ”striden” mindre kommer att stå mellan löntagare och arbetsgivare än mellan andra grupperingar i samhället om fördelningen av den minskade kakan. När krubban är tom bits som bekant hästarna, och vi har redan sett flera tecken härpå. TCO angriper jordbruket, LO ifrågasätter villaägarnas ränteavdrag, Gunnar Nilsson vill diskutera pensionärernas standard osv. Framtiden kommer att ställa stora krav på solidaritet mellan alla grupper i vårt samhälle. När man från socialdemokratiskt håll påstår att svenska folket nu för första gången på mycket länge drabbas av en standardsänkning, så är man ute i ogjort väder. Så sent som 1972 drabbades nämligen stora grupper löntagare av en standardsänkning på 4-5 96 utan att det den gången blev något ramaskri mot den sittande regeringen. En manlig industriarbetare fick 1972 en löneökning på 6,3 96 före skatt. Efter den statliga och kommunala skattehöjningen reducerades lönepåslaget till 0,7 926, men med 6 96 inflation det året blev totalresultatet en reallöneminskning efter skatt på ca 5 96. För motsvarande industritjänsteman var löneökningen något större, varför standardsänkningen 55 Kritiken mot devalveringen och myten att devalveringen i augusti i år på ett avgörande sätt framkallats av spekulationstryck avvisas på saklig grund av vice riksbankschefen Hans Lundström i tidskriften Ekonomisk Revy nr 8, som jag rekommenderar till studium. Det framgår mycket klart att grundorsaken var att vårt växelkursjusterade konkurrensläge åren 1973-1976 försämrats med mer än 7 26, medan motsvarande siffra för 1970-1973 låg mycket nära noll. Situationen inom den kommunala sektorn ger anledning till stor oro. Den kommunala verksamheten växer mer än dubbelt så mycket som skulle vara fallet om kommuner och landstingskommuner nöjde sig med att uppnå det av riksdagen beslutade utbyggnadsprogrammet för barnomsorg, äldreomvårdnad och långtidssjukvård. Utan normal ekonomisk tillväxt är det otänkbart med en fortsatt så kraftig kommunal expansion, och härom tycks regering och opposition vara överens. Man kan erinra om överenskommelsen i våras mellan regeringen och kommunförbunden, där man understryker att det är nödvändigt att kommunerna gör en översyn av sina flerårsplaner i syfte att uppnå en till det samhällsekonomiska utrymmet bättre anpassad volymmässig ökningstakt. Samma tankegångar går igen i den socialdemokratiska reservationen, där det går lätt att instämma i framförda krav på omprioriteringar inom den kommunala sektorn för att orka med gjorda åtaganden inom omsorg och vård. Den kommunala utdebiteringen väntas för nästa år bli 1,85 högre än innevarande år, dvs. en ökning på närmare tusenlappen för en inkomsttagare med 50 000 kr. i årslön. Höjningen väntas med en tredjedel falla på kommunerna och med två tredjedelar på landstingskommunerna. För den enskilde skattebetalaren är det naturligtvis tämligen likgiltigt om kommunalskattehöjningen går åt det ena eller andra hållet, men intrycket är dock bestående att man har betydligt större förståelse för utgifterna, om pengarna används till investeringar inom vårdområdena än om de används till att bygga ishallar eller kommunalhus. Av många ansvariga kommunalmän fordras det nu ett politiskt mod att vidta impopulära åtgärder — som att säga nej till eller senarelägga investeringar som man ställt i utsikt eller kanske t.o.m. lovat i långtidsplaner och valbroschyrer. Valet borde inte vara svårt. Det förefaller som om människor fick allt klarare för sig att det inte går att fortsätta leva som om ingenting hänt. Man bör också ha klart för sig att kommunerna inte kan bedriva konjunkturpolitik utan måste balansera sin budget, och i ett svårt låneläge återstår ofta blott att skattefinansiera många investeringar. I Kjell-Olof Feldts anförande återspeglas den socialdemokratiska motionens och reservationens försök att likt Ludvig XI söndra och härska. Han försöker så split mellan de tre regeringspartierna, och jag är tacksam för att Kjell-Olof Feldts möjligheter att söndra numera är större än hans möjligheter att härska. Kjell-Olof Feldt talade om ”det besynnerliga påhitt” som den 15 procentiga investeringsavgiften på oprioriterade byggen utgjorde. Jag vill då erinra om att den socialdemokratiska regeringen vid två tillfällen införde liknande bestämmelser. För att värna om byggsysselsättningen har man nu gjort dispensgivningen så omfattande att utskottet och regeringen varit eniga om att avgiften kunde slopas. Ekonomiministern, som snart skall ta till orda, kommer säkert att bemöta Kjell-Olof Feldt, men det må ändå vara mig tillåtet att invända mot socialdemokraternas historieskrivning vad gäller moderata samlingspartiets tidigare agerande. Påståendet i motionen 39 att vi ville ha en momssänkning 1974 utan tidsbegränsning är inte riktigt. Vad vi uttalade var att det våren 1974 var för tidigt att besluta att momssänkningen skulle upphöra just den 15 september och att det hade varit fördelaktigare att ta beslutet litet senare, när man bättre kunde överblicka utvecklingen. Därför motionerade vi om att momssänkningen skulle vara längst till den 31 december 1974. Då hade riksdagen och regeringen haft större handlingsutrymme. Beträffande våra senare föreslagna stimulansåtgärder rycker man ut olika förslag men undviker att nämna vilka andra åtgärder vi för balansens skull ville vidta. För att få en helhetsbild måste de också vara med. Man undviker även att nämna det program mot inflationen som vi framförde hösten 1974 och som, om det hade genomförts, enligt min uppfattning hade varit ägnat att dämpa inflationen. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 10, och eftersom ingen annan har gjort det hittills också till hemställan i betänkandet nr 9.

Herr talman! Då man lyssnar på debatten här hemma i Sverige får man inte sällan en känsla av att många tror att vi svenskar står ensamma i kampen med svåra ekonomiska problem. Så är ingalunda fallet. Sverige har visserligen, med hänsyn till sitt goda utgångsläge och den allmänt spridda uppfattningen, att vår höga levnadsstandard är någonting alldeles självklart, drabbats relativt sett hårdare än andra och måste därför ta kraftigare tag för att lösa problemen. Vi delar likväl de ekonomiska svårigheterna och balansproblemen med ett stort antal, företrädesvis mindre, industriländer. Den utlösande faktorn — som vi inte kunde påverka här i Sverige — var oljestaternas fyrdubbling av sina priser år 1973, vilken ledde till en enorm kapitalöverflyttning från oljeförbrukande till oljeproducerande länder. De skilda, mot varandra stridande metoder som industristaterna då använde för att komma till rätta med den brist i deras bytesbalanser som oljeprishöjningen ledde till skapade inte bara den allvarliga lågkonjunkturen 1974 och 1975 utan också stora olikheter mellan industriländerna inbördes. Som finansutskottets ordförande erinrade om följde några stater — fram för allt de mindre — Sveriges exempel och försökte hålla efterfrågan inom landet på en hög nivå för att motverka den nedgång i den interna efterfrågan som krisen eljest skulle ha lett till. Den nästan automatiska följden av den politiken blev stigande bytesbalansunderskott och en press uppåt på priserna. De länder däremot, som direkt tog smällen och inte kompenserade sig för den av oljeprishöjningen föranledda minskningen i konsumtionsutrymme, fick stigande arbetslöshetssiffror men i flera fall i gengäld bättre bytesbalanssiffror och en långsammare prisstegringstakt. Bakom Sveriges politik vid den här tiden och i det här hänseendet stod alla demokratiska partier eniga. Jag har upprepat det i nästan varenda ekonomisk debatt under det gångna året. Och när regeringen i sin proposition analyserar skeendet sedan 1974 och fram till dagsläget och påvisar denna efterfrågepolitiks konsekvenser ligger däri inte någon anklagelse mot det förutvarande regeringspartiet. Dess försyndelser hänför sig till andra åtgärder, vidtagna både före och efter 1974, men inte till efterfrågepolitiken som sådan. Jag har velat särskilt understryka detta med hänsyn till de utomordentligt dåligt underbyggda angrepp som socialdemokraterna nu har riktat mot den politik vi moderater förordat efter oljeprishöjningen, och jag får kanske tillfälle att återkomma senare till de beskyllningarna. Vi är i Sverige i hög grad beroende av den internationella konjunkturutvecklingen för att återvinna vår ekonomiska hälsa. Att vi dessutom har att ta itu med mera långsiktiga strukturproblem, som har byggts in i vår ekonomi och vårt näringsliv under de år då socialdemokraterna styrde landet, förändrar inte det faktum att en mer tillfredsställande internationell konjunkturutveckling skulle väsentligen underlätta vår ekonomiska tillfriskningsprocess. Jag har, herr talman, vid några tillfällen vågat uttrycka en viss försiktig optimism i det här hänseendet. Jag har vågat säga att jag tycker mig kunna skönja en ljusning i atmosfären i dagsläget. Jag medger att det konkreta underlaget för sådana förhoppningar är mycket bräckligt. Detta framgår klart inte bara av den regeringsproposition vi nu behandlar och av finansutskottets betänkande över den utan också av de prognoser som redovisats under de allra senaste veckorna utomlands. I allra största korthet vill jag därför peka på några delvis motsägelsefulla men tillsammantagna ändå positiva tendenser i konjunktursituationen. Så sent som i juni månad i år var OECD-staterna överens om att den för sysselsättning och prisstabilitet behövliga tillväxten år 1978 borde uppgå till 5 26, dvs. 1 96 mera än vad som då väntades för 1977. Nu har siffran för det sistnämnda året reviderats ner med mellan 1 och 0,5 96. Och även för 1978 räknar man nu med en tillväxttakt i storleksordningen bara 3,5 96. Men man gör sådana prognoser bl.a. i avsikt att påverka länderna att på olika sätt genom stimulansåtgärder höja tillväxttakten och därmed dementera prognoserna. Det säger sig självt att en så låg produktionsutveckling måste få, om den förverkligas, mycket allvarliga konsekvenser för världshandeln och för de av det internationella handelsutbytet beroende industriländerna. Det finns därför anledning räkna med att de rekommendationer och uttalanden som gjorts på olika håll om nödvändigheten att med olika stimulansåtgärder påverka utvecklingen är ett intresse inte bara för världshandeln som sådan utan också för de direkt berörda folken. Man har alltså anledning att betrakta de dystra prognoserna som en klar utmaning. De får helt enkelt inte förverkligas. Det är den tanken som ligger bakom utmaningen, och det ankommer på de politiska ledningarna i de olika nationerna att tillse att detta inte blir fallet. Även om OECD:s samlade bytesbalansunderskott nästa år förväntas bli 5 miljarder dollar lägre än vad det blir i år, dvs. ca 25 miljarder dollar, är den ojämna fördelningen av detta belopp oerhört störande för OECD-ländernas ekonomier och för den internationella konjunkturutvecklingen över huvud taget. Förenta staternas underskott i sin bytesbalans, som är större än någonsin tidigare och som har medverkat till att pressa ned dollarkursen — vi läser just i dag i tidningarna om hur den åker ner — motsvarar i stort sett de samlade överskotten i Västtyskland, Japan, Nederländerna och Schweiz. Det är i övrigt framför allt de små OECD-länderna, inte minst vi här uppe i Norden, som har drabbats — länder som i större eller mindre utsträckning följde OECD:s rekommendationer om att tillämpa en efterfrågestimulerande politik efter oljekrisen. De stimulansåtgärder som nu har beslutats i Västtyskland kommer att få effekt i år och i början av nästa år. Dels vidtas direkta åtgärder — skattesänkningar — av storleksordningen 10 miljarder D-mark. Dels sätter man i gång ett flerårigt investeringsprogram på omkring 16 miljarder D-mark. I början på det nya året torde dessutom redan förut beslutade vägoch kärnkraftsbyggen komma i gång, uppgående till i runt tal 25 miljarder D-mark. Detta torde emellertid inte räcka för att öka tempot i den tyska ekonomin och därigenom påverka de länder som har att göra med Västtyskland. Det är därför jag sätter min lit till att det tryck, som det socialdemokratiska Västtyskland utsatts för både inom landet, från andra staters sida och inom OECD, till sist skall framtvinga ytterligare stimulansåtgärder i Västtyskland. Vad gäller Japan, som också just nu kämpar med stora ekonomiska svårigheter, på grund av och inte trots det stora bytesbalansöverskottet, finns det också anledning att utgå ifrån att en omläggning av politiken i stimulerande riktning blir nödvändig. Vissa åtgärder har som bekant redan vidtagits. Vi har skäl att räkna med ytterligare. Den ombildning av den japanska regeringen som nyligen vidtagits kan tas som ett tecken på det. I övrigt hör till de mera ljusa inslagen i bilden den stabilitet som kännetecknar Förenta staternas ekonomi. Trots en viss svag avmattning i somras tyder mycket nu på att den ekonomiska tillväxten kommer att återhämtas under loppet av hösten. I slutet av detta år och i början av 1978 torde tillväxten ligga på en årstakt av mellan 4,5 och 5 96. I Europa har bytesbalanssituationen förbättrats i Storbritanien, Italien, Frankrike och Spanien. Utanför OECD-kretsen har motsvarande positiva utveckling skett i länder som Mexico och Brasilien. Den ekonomiska politik som har bedrivits i dessa länder — i vissa fall med stöd av Internationella valutafonden — har alltså så småningom lett till resultat. När jag vågat antyda en viss optimism, har det främst sin grund i den övertygelse som jag nyss gav uttryck åt, nämligen att de valutastarka länderna i längden inte kommer att kunna motstå det tryck som utövas mot dem från omvärldens sida. På sikt ligger det alldeles obestridligt i ländernas eget intresse att försvagningen av den konjunkturfas som vi nu befinner oss i inte får fortgå ner emot en verklig konjunkturdämpning. Kurvan måste helt enkelt åter vridas uppåt. De åtgärder som den svenska regeringen vidtagit i fråga om den svenska ekonomiska politiken har avsevärt förbättrat vårt utgångsläge i den situation som nu föreligger. Om politiken kan fullföljas och om arbetsmarknadens parter visar det ansvar i avtalsuppgörelsen, som jag är övertygad om att de i dag är beredda att axla, bör vi — trots alla svarta moln — ha rätt att ge uttryck för vissa försiktigt positiva förväntningar. Men jag vill starkt stryka under att detta inte innebär att våra problem därmed är lösta. De ligger i mycket stor utsträckning på den strukturella sidan. Och det kommer att ta flera år innan någon kan stå här i riksdagen och säga att vi klarade krisen och att vi åter har kommit i takt med den utveckling utomlands som vår ekonomi, vårt välstånd och vår sysselsättning är nära nog helt beroende av. I finansutskottets betänkande nr 10, som vi nu behandlar, har utskottet förklarat sig ställa sig bakom den inriktning av politiken som redovisas och förordas i regeringens proposition, den proposition som herr Kjell Olof Feldt för en stund sedan kallade ”Bohmans pamflett”. Det är verkligen att ta i. Naturligtvis borde jag tacka Kjell-Olof Feldt för hans våldsamma uppvärdering av min egen ringa betydelse. Men samtidigt blir jag litet ledsen över att Kjell-Olof Feldt under det här gångna året tydligen glömt bort hur ekonomiska analyser och prognoser utarbetas i det kanslihus där herr Feldt arbetade under flera år. Vi gör nämligen nu precis på samma sätt som man gjorde tidigare. De analyser och prognoser som bygger på fakta från Sverige och utlandet och på konjunkturinstitutets noggranna utredningar friserar vi inte efter politiska värderingar eller politiskt önsketänkande, utan fakta får tala för sig själva. Det är alltså dessa fakta vi redovisar i den typ av propositioner som det nu är fråga om. Propositionen innebär — framhåller finansutskottet — ”att vi genom en kraftig åtstramning av den privata konsumtionen och samtidiga åtgärder för att stärka de svenska företagens konkurrenskraft skall kunna vända den nuvarande utvecklingen mot allt större underskott i våra utrikes affärer och på sikt föra oss tillbaka i ett balansläge. Detta kommer att ta tid och innebära påfrestningar. Enligt utskottets mening ges emellertid inget alternativ. Den inledda politiken måste fullföljas med all kraft.” Jag kan självfallet ställa mig helt bakom denna bestämda och kärva — Nr 41 viljeförklaring därför att den fullt ut överensstämmer med vad regeringen Onsdagen den syftar till. Herr Feldts mytbildning om motsättningar i grundsynen mellan 7 december 1977 regeringen och finansutskottet är och förblir bara en mytbildning. De rekommendationer som finansutskottet med all rätt gör beträffande bud — Den ekonomiska getstramhet innebär, som jag kan se det, bara ett stöd för den politik = politiken m.m. som regeringen själv står för och som vi bl.a. i den här propositionen uttryckt med följande ord: ”Finanspolitiken kommer att bli mycket stram de närmaste åren. —-—-- På den statliga budgetens utgiftssida innebär kravet på stramhet en mycket stark återhållsamhet med nya utgiftsåtaganden. Även sådana kostnadskrävande reformer som framstår som utomordentligt angelägna måste uppskjutas tills det ekonomiska utrymmet för dem kan skapas.” Vad är detta annat än just det som finansutskottet ger uttryck åt? När herr Feldt talar om att finansutskottet utdelar näsknäppar till regeringen så är det näsknäppar bara i herr Feldts egen fantasi, och de bör stanna där. Det finns tillräcklig överensstämmelse mellan regeringen och finansutskottet för att det inte skall ges utrymme för den typ av vantolkningar som herr Feldt ägnade sig åt. Överensstämmelsen mellan utskottet och regeringen om vad den ekonomiska politiken måste vara inriktad på är fullständig. Den syftar till att fullfölja den välfärdsoch sysselsättningspolitik som vårt land bedrivit i det förflutna — efter det att vi vidtagit de nödvändiga stabiliserande åtgärderna. Dessa är en förutsättning för att den politik jag nyss talade om skall kunna förverkligas. Som vanligt fick vi i herr Feldts inledningsanförande höra gnäll och skäll. Vi fick inte höra ett enda ord om vad socialdemokraterna i sak skulle ha velat göra som hade varit bättre än vad regeringen föreslagit. Vi fick inte något recept. Ni stod där tomhänta med er analys och era angrepp. Jag tycker att socialdemokraterna och i synnerhet de som sysslade med finansen, som herr Feldt, borde ha lärt sig någonting under de många år som ni satt och styrde det här landet. I varje fall borde ni ha lärt er någonting av alla de försummelser som ni gjorde er skyldiga till under den tiden. Det är inte så märkvärdigt, Kjell-Olof Feldt, som ni ville göra gällande, att vi talar om missnöjespolitik när vi lyssnar på en litania av det slag som Kjell-Olof Feldt läste upp för några timmar sedan här i riksdagens talarstol. Men, herr talman, vi måste också ha klart för oss — vilket jag redan understrukit — att bättre tider utomlands inte löser våra problem och att det därför inte räcker med enbart en anpassning av Sveriges kostnadsläge till omvärldens. Även mera djupgående och mera långsiktiga åtgärder är ofrånkomliga. Låt mig ändå i korthet uppehålla mig något vid kostnadsläget. Som kammarens ledamöter helt säkert minns — och flera talare från den borgerliga sidan av finansutskottet har påmint om det — förnekade socialdemokraterna länge att Sverige hade några kostnadsproblem och att 61 vi hade några problem över huvud taget. ”Det dukade bordet” — som har blivit en visa i svensk politik — hette det förra hösten. Men i dag, när man lyssnar på herr Feldt, är det ju ingen hejd på allt elände som svensk ekonomi har att kämpa med. En enda jättelik svartmålning av Sveriges ekonomi fick vi uppleva för en stund sedan. Det går väldigt snabbt utför, i varje fall i den socialdemokratiska förkunnelsen. Ni minns säkert att debatten för omkring ett år sedan här i kammaren mellan bl.a. mig och den nya oppositionens företrädare präglades av klara motsättningar i fråga om just kostnadsproblemen. Jag pekade då på hur den efterfrågepolitik under åren efter 1974 som vi alla varit överens om -— jag understryker det än en gång — inte hade förenats med den kostnadsåterhållande politik som vi moderater och även andra hade krävt. De orimliga marginalskattesatserna, prishöjningarna, de oavbrutet höjda arbetsgivaravgifterna — dvs. skatten på lönerna — hade drivit de redan förut höga svenska arbetskraftskostnaderna i höjden. Vi hade ju i Sverige högre arbetskraftskostnader än andra redan då, men vi klarade det genom en högre produktivitet. När sedan den procentuella höjningen kom därutöver, så blev totalsumman förödande för oss. Vårt näringsliv fick sin konkurrenskraft alltmer urholkad. Sverige har sedan hösten 1975 undan för undan förlorat marknadsandelar, inte bara utomlands utan också här hemma. Under en period då världshandeln växte med mellan 12 och 15 96 vann vi ungefär 2 96 därav. Socialdemokraterna bestred, eller i bästa fall bagatelliserade, kostnadsutvecklingens betydelse. De påståenden jag gjorde i detta hänseende kallades av de socialdemokratiska talarna för utmanande angrepp på löntagarna. Den nya regeringen försökte lägga skulden på arbetstagarna, hette det. Regeringens företrädare uppträdde som lakejer åt Arbetsgivareföreningen — detta för att bara nämna några av de epitet som då östes över Oss. Kjell-Olof Feldt har fortsatt här i dag. Men nu gör han det mot en helt annan bakgrund än den som han förra året talade om, Nu sägs bakgrunden vara ett förtvivlat ekonomiskt läge för Sverige. Förra året var bakgrunden en god och stark ekonomi för Sverige. Men vilken bakgrund det än är fråga om, sägs skulden till alla fel och försummelser vara den nya regeringens. Jag tycker personligen — men det får jag väl stå för själv — att inte ger sådana här snabba lappkast i argumentationen någon trovärdighet. En bra sak är — det skall jag gärna erkänna — att en tillnyktring i bedömningarna av Sveriges ekonomi nu har skett på socialdemokratiskt håll. Men om man går ut och beskyller oss för att vara kortsiktiga i våra bedömningar, som Kjell-Olof Feldt gjorde, så faller väl den anklagelsen till marken. Om någonting har varit kortsiktigt, om någonting har inneburit en rotation från ståndpunkt till ståndpunkt, så har det just varit socialdemokraternas bedömningar av det ekonomiska läget och av den ekonomiska politik som det kräver. Nu insert.o.m.

Samtidigt som kostnadsutvecklingen fått dessa konsekvenser har Sverige ställts inför en helt ny situation på världsmarknaden. Tidigare uländer, som stod på tröskeln till den industrialiserade världen, har nu helt enkelt tekniskt och industriellt hunnit i fatt oss och kan i konkurrens med oss och även med många andra industriländer bjuda ut sina produkter på världsmarknaden. Begreppet ”en ny ekonomisk världsordning” har plötsligt fått innehåll, men kanske på ett annat sätt än många tänkt sig. Och denna den nya världens konkurrens med kvalificerade industriprodukter till mycket, mycket lägre priser än våra har bidragit till att göra det bekymmersamma ekonomiska läge vi kommit i genom oljeprishöjningen och efterfrågepolitiken ännu allvarligare än det hade behövt vara. De svenska varven, gruvindustrin, stålverken, tekooch skoindustrin har drabbats, liksom en del av verkstadsindustrin. Vi är nu inte lika väl rustade som tidigare. Fram till mitten av 1960-talet hade svensk industri successivt kunnat anpassa sig till förändrade förhållanden på världsmarknaden. Det hade lyckats oss att hela tiden inom olika trånga sektorer ligga före andra stater. Undan för undan vidareutvecklade vi här i landet traditionella svenska exportprodukter, och vi skapade nya produkter som efterfrågades. Vi kunde genom en flexibel industripolitik sega oss fram och hålla ett betryggande försprång gentemot andra stater. Lönsamheten var god, även om den visade vikande tendenser. Framtidstron fanns där. Nyinvesteringarna låg på en hög nivå. Men så kom den nya skördetidens socialdemokratiska politik. Den inriktning och det innehåll som den näringspolitiska debatten fick i slutet av 1960-talet har i många hänseenden fått förödande konsekvenser både för den industriella utvecklingen och för näringslivets lust och förmåga att ta de nödvändiga initiativen för en fortlöpande anpassning till en föränderlig värld. Mycket av det som tidigare gav innehåll åt den s.k. svenska modellens politik, präglad av samförstånd och gemenskapskänsla och av kompromisser för det gemensammas bästa, förnöttes under detta årtionde av politiska försummelser, misstag och felbedömningar. Att utbildningen och den tekniskt-vetenskapliga forskningen parallellt härmed eftersattes gjorde sannerligen inte saken bättre. Strävan att ge så många människor som möjligt tillgång till utbildning och att bredda den tidigare alltför smala sektorn i det hänseendet kan alla ställa sig bakom — och vi gjorde också det. Men en utbildningspolitik inriktad härpå får inte, som fallet blev, förverkligas på bekostnad av kvalitetskraven. Herr talman! Regeringen måste nu inrikta alla krafter på att skapa balans i ekonomin. Lika väl som ett enskilt hushåll kan även ett folkhushåll låna pengar för att på det sättet långsiktigt bygga upp sin ekonomi. Ett företag kan låna pengar för att investera i nya byggnader, nya maskiner och ny produktion, om det därigenom på sikt kan åstadkomma en konkurrenskraftig verksamhet och med hjälp av avkastningen från den förränta och betala tillbaka sina lån. På samma sätt kan ett land — som vi gjorde då vi byggde upp våra järnvägar och en stor del av vår trävaruindustri — låna i utlandet för att stärka sina produktionsmöjligheter på sikt. Men varken ett enskilt hushåll eller en nation kan i längden låna pengar för enbart konsumtion. Upplånade pengar måste förräntas och någon gång betalas tillbaka. Fortsatt upplåning kräver också förtroende från långivarnas sida. Ju mer man lånar, desto större blir risken för att kreditvärdigheten minskar, desto hårdare blir villkoren och desto svårare blir det att få ytterligare lån. Till sist kan man riskera att långivarna eller Internationella valutafonden kommer in i bilden och ställer hårda villkor, inte bara av ekonomisk utan också av politisk natur, för att inte all ytterligare långivning skall stoppas. I en sådan situation är man inte längre herre i eget hus. Därför måste vi i Sverige lägga grunden för en långsiktig politik, som innebär att upplåningsbehovet begränsas och att vi småningom får balans mellan vad vi betalar till utlandet och vad vi tar hem från utlandet. Regeringens allt annat överskuggande uppgift har därför varit att tvinga ned vårt höga kostnadsläge, att stärka vår konkurrenskraft och att genom en dämpning av konsumtionen pressa ned importen och föra över resurser till exportoch investeringssidan. Vi har i detta syfte som bekant skrivit ned den svenska kronans värde med 20 4 i förhållande till D-marken och 15 96 effektivt i förhållande till de länder som är Sveriges viktigaste handelspartners. Därmed har vi lagt grunden för ytterligare kostnadssänkande åtgärder. Vi har förhindrat de höjningar av arbetsgivaroch socialförsäkringsavgifter som socialdemokraterna planerat och föreslagit. Vi har tagit bort arbetsgivaravgiften — dvs. löneskatten — i det inre stödområdet. Vi sänker den från den 1 januari med 2 96 generellt sett och vi kommer senare att ta bort resterande 2 96. Vi har genom reformer av de direkta skatterna skapat underlag för en avtalsrörelse som bör göra det möjligt att nå en uppgörelse som inte försämrar utan förbättrar Sveriges internationella kostnadsoch konkurrensläge. Den skatteomläggning regeringen har föreslagit ger samma effekt för den enskilde löntagaren som en nioprocentig lönehöjning. Vi har föreslagit indexreglering av inkomstskatterna, vilket verkar i precis samma syfte, herr Feldt, nämligen att göra löntagarna medvetna om att avtal kan träffas utan att de skall behöva riskera att inflationen smyghöjer skatterna. Så länge ni socialdemokrater påstår er vilja bekämpa inflationen — och det gör ni ju — kan ni inte bekämpa indexreglering. Någon logik — politisk och ekonomisk — borde man ändå kunna kräva av detta stora, tidigare ansvarsmedvetna parti. Regeringen har dessutom sett över olika besynnerliga skatteregler, som drabbar främst våra mindre företag. Vi vill inte ha flera Pomperipos saeffekter, herr Sträng. Vi har avskaffat den s.k. tredjedelsregeln, som innebar att om en make hjälpte den andre i ett företag, fick vederbörande inte tjäna mer än hälften av vad den andre maken tjänade. Vi har sänkt gränsen för särbeskattning av egenföretagare. Vi har hyfsat kapitalbeskattningen för mindre och medelstora företagare —- inte av omtanke främst om dem som personer, utan därför att de nuvarande reglerna har lett till helt orimliga konsekvenser och medfört att dessa företag, som ändå sysselsätter mer än en miljon människor i vårt land, undan för undan har fått sin ekonomiska stabilitet undergrävd. Och detta har framför allt drabbat de anställda och ytterst naturligtvis också vårt lands ekonomi. Det s.k. småföretagarpaketet innehåller en mängd liknande åtgärder, inte för att subventionera utan för att skapa gynnsammare livsbetingelser just för denna grupp av enheter, som är så betydelsefull för vår svenska ekonomi. Vår investeringsutveckling ligger i dag alltför lågt — det har flera talare understrukit — och jag håller på den punkten med Kjell-Olof Feldt. Investeringarna sjunker i år med kanske 15 96 och nästa år med troligen lika mycket. Vi är då nere på 1970 års nivå. Men hur skall man kunna få fram investeringar i en situation när vi har en mycket stor outnyttjad kapacitet i näringslivet, när fabrikerna inte kör för fullt med andra ord, när produktivitetsutvecklingen ligger på nollstrecket och när lönsamheten —- den lönsamhet från vilken investeringspengarna skall tas — är lägre än någonsin tidigare? Den borgerliga regeringen — sägs det i den socialdemokratiska reservationen — anvisar bara en väg, det står faktiskt så, att lösa våra ekonomiska problem: ”att minska kostnaderna för företagen och därigenom förbättra deras vinstsituation.” Samma insinuation gjorde sig Kjell-Olof Feldt skyldig till i sitt inledningsanförande. Vår politik skulle vara en politik riktad mot Sveriges arbetstagare för att göra de rika människorna ännu mer förmögna. Hur orkar Kjell-Olof Feldt föra det slagets argumentation? Om det verkligen vore så enkelt att man kunde lösa våra ekonomiska problem bara genom att förbättra företagens vinstsituation, skulle jag inte dra mig för att vandra den vägen, eftersom ett bättre lönsamhetsläge faktiskt är en av förutsättningarna för både investeringar, sysselsättning och ekonomisk återhämtning i vårt land. Men tyvärr är det inte så lätt. Och trots de svårigheter socialdemokraterna talat om att få fart på investeringshjulen räknar socialdemokraterna fortfarande med övervinster och lägger fram förslag i riksdagen om en lagstiftning för att begränsa företagens utdelning. Samtidigt blåser man liv i debatten om Meidnerfonder, som syftar till att tvångsvis överföra företag till stora kollektiva fonder. Med politisk logik har sannerligen sådana åtgärder inte ett dugg att göra! Vad hade hänt om vi hade tagit socialdemokraternas förslag i riksdagen på allvar — om vi hade trott på deras ända sedan förra året ständigt upprepade påståenden om en snabb exportökning och accepterat arbetsgivaravgifter för att dra in de övervinster som denna snabba exportökning skulle medföra, som socialdemokraterna föreslog? Hade vi då haft flera jobb i Sverige? Hade investeringstakten varit snabbare och den ekonomiska tillväxten bättre? Och hade vi haft lättare att sälja på exportmarknaden och konkurrera med importerade varor här hemma om den svenska kronan hade legat 20 96 över det värde den har i dag eller om arbetsgivaravgifterna skulle ha varit åtskilligt högre? Sådana frågor är faktiskt motiverade. Vi har ju nu fått uppleva de drastiska följderna av vårt alltför höga kostnadsläge, som socialdemokraterna fortfarande envisas med att i varje fall förringa. Om jag inte har fel — jag kan ju ha missat någonting — lyckades herr Feldt med konststycket att inte säga någonting om detta stora problem, Sveriges höga kostnadsläge, i sitt 35 minuter långa anförande. Regeringen har varit piskad att vidta ekonomiska stödåtgärder i företag efter företag och bransch efter bransch för att möjliggöra en anpassning till förändrade konkurrensförhållanden på världsmarknaden, därför att företagen annars skulle ha slagits ut till följd just av sina alltför höga kostnader. Redan omedelbart efter valet krävde socialdemokraterna ökad stramhet i ekonomin. Bara fyra månader efter det att riksdagen i juni förra året under den = socialdemokratiska epoken, lagt fast = riktlinjerna = för den ekonomiska politiken fick vi höra det första kravet på stramhet. Motivet sades vara en hägrande snabb och stark konjunkturuppgång. Vi har citat efter citat där socialdemokraterna framför sin förvissning att nu går allting uppåt. Den konjunkturuppgången hägrar fortfarande. Och samma motiv framfördes, trots att konjunkturläget då faktiskt var sämre, alltså i början av oktober, än vad det var när riksdagen fattade sitt beslut i början av juni. Sedan har ropen efter stramhet fortsatt — ”Ropen skalla, stramhet åt alla” — alldeles oberoende av hur konjunkturutsikterna ter sig. Ropen fortsatte ända till dess att regeringen i våras vidtog hårda åtstramningsåtgärder. Då blev det plötsligt dags för socialdemokraterna att skjuta upp sina egna förslag i det hänseendet. Nu pratas det åter om åtstramning. Och vi frågar oss: Vad är det ni vill strama åt? Är det de enskilda hushållen som skall dra åt den bekanta svångremmen? Eller är det staten eller kommunerna som skall minska sina utgifter? Jag frågar, men inte därför att det i dag är fel att förorda en restriktiv politik. Tvärtom. Regeringens ekonomisk-politiska proposition klarlägger ju — som jag nyss påminde om — att det är av väsentlig betydelse för att den ekonomiska politiken skall lyckas att den enskilda och offentliga konsumtionen begränsas och att en däremot svarande neddragning av importen och ett överförande av resurser till exportoch investeringssidan kan åstadkommas. Anledningen till att jag ställer frågan om vad socialdemokraterna kräver är ju att vi hittills inte har sett ett enda konkret förslag på verklig åtstramning. Kritik och gnäll har vi hört. Och skäll har vi hört. Men vi har inte fått se några konstruktiva sakliga förslag. De kanske kommer i januari, men ännu så länge har vi inte sett dem. Det är uppenbarligen inte den statliga konsumtionen som man vill skära ned. Man ställer tvärtom frågor i riksdagen om vilka angelägna reformer som regeringen anser sig tvingad att skjuta på framtiden. Och i sin egen motion, den stora som vi nu behandlar, staplar man på varandra nya dyra utgiftsförslag. Inte heller har jag sett några propåer om att begränsa hushållens konsumtion. Tvärtom. Socialdemokraterna vill ge en större skattesänkning för 1978 än den regeringen har föreslagit. Och på den kommunala konsumtionssidan hittar vi inte heller några socialdemokratiska åtstramningsförslag. Tvärtom klagas det över att staten inte är beredd att ge kommunerna vidgat utrymme, att daghemmen inte byggs ut snabbare och att den sociala sidan inte upprustas effektivare. Inte heller föreslår socialdemokraterna någon åtstramning i fråga om de statliga och kommunala investeringarna. Och på bostadsbyggnadssidan vill man åstadkomma en ökning. Var finns då åtstramningsalternativen? Det är ju tvärtom på det sättet att man hela tiden konsekvent bjuder över och späder på och därmed vill göra det ännu svårare för vårt land att lägga sig på en totalnivå som gör det möjligt för oss att kommande år nå balans i ekonomin, att trygga välstånd och sysselsättning. Totalbilden av socialdemokraternas politik, i varje fall hittills, är densamma som man får om man studerar den ekonomiska politik som bedrevs av socialdemokraterna i regeringsställning under åren 1973-1976, under de år då många av våra svårigheter grundlades. Socialdemokraterna tycks som de franska hugenotterna ha ingenting lärt och ingenting glömt.

På det sättet hade man, påstås det, vid tiden för regeringsskiftet lyckats nedbringa budgetunderskottet till 5 å 6 miljarder kronor räknat på en tolvmånadersperiod. Det enda som är sant i den beskrivningen är att det kassamässiga budgetunderskottet 1975 75 och vad det blev 1976/77. Men det kassamässiga budgetutfallet är en sak. Och den ekonomiska politik som regeringen bedriver är en annan sak. Det är nämligen osanning, herr Feldt, att den förbättring av budgetutfallet som förelåg i september 1976 var resultatet av en avsiktlig åtstramningspolitik. I själva verket hade socialdemokraterna i maj 1976 inte en blek aning om att budgetunderskottet minskade. Det fanns inte ett enda ord i den reviderade finansplanen i april-maj om någon åtstramningspolitik. Tvärtom räknade socialdemokraterna då med att budgetunderskottet för 1975/76 skulle uppgå till över 10 miljarder kronor. Att det verkliga underskottet skulle stanna vid 3,7 miljarder, det saknade socialdemokraterna all kunskap om bara några månader före budgetårets slut. Då trodde de att det skulle bli nära 6,5 miljarder större än vad det blev. Men nu efteråt har de mage att försöka göra en dygd av sin egen felbedömning! Vad som hände var att fyllnadsskatt och arbetsgivaravgifter inflöt tidigare och till större belopp än vad som var beräknat och att medelsförbrukningen på utgiftssidan blev lägre än vad man hade räknat med. De utgifter som man på det sättet sparade blev en belastning för nästa budget. Det var helt enkelt en vanlig förskjutning, som regeringen inte stod bakom. Tittar man på budgetutfallen månadsvis, finner man inte heller något belägg för den påstådda ”successiva åtstramningen”. Underskottet tredje kvartalet 1975 uppgick till nära 4 miljarder kronor, medan det för motsvarande kvartal 1976 hade ökat till över 5 miljarder kronor. En ökning från 4 till 5 miljarder brukar inte jag beteckna som en åtstramning utan som raka motsatsen. Herr talman! Den röda tråden i den socialdemokratiska motionen är i övrigt krav på central planering, krav på flera statliga åtgärder, krav på reglering och styrning och tron på att staten skall lösa alla våra problem. Kanhända är det så att somliga, inte minst i dessa dagar, faller för den sköna tanken om det ombonade och trygga samhällets förmåga att lösa alla våra knutar. Men minsta eftertanke borde ju säga oss att detta inte kan vara riktigt. Det finns ju ingenting i det förflutna som ger stöd för påståendet att central planering under samhällets ledning skulle ge bättre resultat ur helhetens synvinkel än de som åstadkoms inom ett centraliserat, mångfasetterat samhällssystem. Det är ju inte staten som styrt den process under vilken det moderna Industrisverige har växt fram. Alla de många tusentals företag som under den tiden byggts upp och alla de många tekniskt kvalificerade produkter som då skapas har sett dagens ljus utan initiativ av statliga utredningar, ämbetsverk, politiker eller fackliga organisationer. Sverige har blivit världsbäst då det gäller ångturbiner, separatorer, kullager, tändstickor, luftkompressorer, automatiska fyrar, telefonväxlar och precisionsinstrument av olika slag, för att bara peka på några av de produkter som gjort Sveriges namn känt över världen. De produkterna utgör resultatet av decentraliserade krafter inom ramen för en fri samhällsekonomi. Det är företagarna, enskilda människors initiativ och arbetsinsatser som lagt grunden för vårt välstånd, inte de politiska församlingarnas beslut. Dessa har naturligtvis gjort sitt — det skall ingalunda förnekas. Genom en klok näringspolitik, som syftar till att skapa största möjliga utrymme för handlingsfrihet och rörelsefrihet, och genom en förnuftig ekonomisk politik och skattepolitik kan naturligtvis de politiska församlingarna skapa gynnsamma arbetsvillkor till gagn för de decentraliserade krafternas handlande. Men planhushållning och byråkrati ger inte nyskapande. Visst behövs både samhällsplanering och samordning. Regering och riksdag bär ansvaret för den ekonomiska politiken och näringspolitiken, och vi har här att staka ut de gränser och ange de förutsättningar inom vilka sedan enskilda människor och företag handlar och skapar någonting. Men vad jag bestämt vill varna för är själva den grundsyn som den socialdemokratiska politiken utgår ifrån eller i varje fall säger sig utgå ifrån, nämligen att central samhällelig eller — rättare sagt — politisk planering i kanslihuset utgör något slags kungsväg till en problemfri utveckling. Så är ingalunda fallet. Jag tycker att spåren från det förflutnas planering borde förskräcka. Ta Stålverk 80 som exempel på en magnifik felbedömning! ”För att möta en konsumtionsökning av denna storlek krävs en mycket betydande utbyggnad av världens kapacitet av stålproduktion”, hette det i en proposition som den socialdemokratiska regeringen lade fram så sent som 1974. Jag citerar fortfarande: ”Den jämförelse som NJA gjort mellan Luleå och alternativa lokaliseringar av ämnesverk visar att Stålverk 80 bör ha goda möjligheter att hävda sig i en framtida konkurrenssituation. Närheten till marknaden och till malmfyndigheterna är härvidlag av avgörande betydelse.” Det var på den tiden ingen hejd på allt gott som skulle komma fram ur Stålverk 80 för Norrbotten och för hela Sverige. Jag citerar på nytt: ”Uppförande av anläggningarna för Stålverk 80 ger sysselsättning motsvarande sammanlagt 3 000 manår under åren 1974-79. -—-- Stålverk 80 kommer att i full drift sysselsätta ca 2300 personer. De indirekta effekterna för befolkningsutvecklingen i kommunerna inom den s.k. fyrkanten —--- blir emellertid betydligt större.” Och motsvarande felbedömningar — jag skall inte kritisera dessa; detta är bara ett bevis på hur svårt det är att planera — har gjorts beträffande textilindustrin och varven. Får jag läsa innantill, herr talman, ur 1974 års varvsproposition — lyssna på de orden och ställ dem i relation till det vi upplever i dag: De långsiktiga bedömningar som storvarven —-—-=— redovisat tyder på en kraftig expansion av svensk varvsindustri — ——. I löpande priser väntar man sig således kunna nära nog fördubbla det årliga leveransvärdet. — —— Den allmänna framtidsbedömningen när det gäller efterfrågan på tonnage är positiv. Prognoserna pekar på en fördubbling av den totala flottan under 1970-talet. Särskilt stort är det tillkommande behovet av större tonnage för oljetransporter. I storleksklassen över 150 000 dödviktston skulle det erforderliga tonnaget mer än trefaldigas. Detta var 1974, efter det att oljekrisen hade börjat ge sig till känna. Nej, inte skapar man ett bättre samhälle för de många människorna och en starkare ekonomi genom att gå över från blandekonomin — kalla den gärna kapitalismen -— till något slags central planekonomi, den må sedan vara styrd av politiker eller företrädare för facket eller några få storföretag.

Herr talman! Jag har talat länge nog. Jag skall därför inte fördjupa mig i ett ämne som jag kanske borde ha uppehållit mig vid mera, nämligen socialdemokraternas kritik mot regeringens valutapolitik — nedskrivningen av den svenska kronan och vårt beslut att lämna ormen. Jag påstår kort och gott att kursjusteringarna helt enkelt var att betrakta som ofrånkomliga följder dels av den efterfrågepolitik som vi alla — i varje fall delvis — bär ansvaret för, dels och framför allt av de kostnadsuppdrivande åtgärder som socialdemokraterna, hur mycket de än försöker komma ifrån det, inte kan avsvära sig ansvaret för. Att vi dessutom tvingades lämna det västeuropeiska valutasamarbetet — den s.k. ormen — framstod till sist som en lika nödvändig följd av Sveriges underlåtenhet eller ovilja att anpassa den ekonomiska politiken till den utveckling som ägde rum i Västtyskland. Kjell-Olof Feldt kritiserar fortfarande devalveringen, men samtidigt säger han att nu har vi den, så nu får vi väl försöka leva med den. Jag skulle vilja fråga honom: Menar herr Feldt att vi icke skulle ha devalverat? Och vad är i så fall Kjell-Olof Feldts recept för vårt handlande? Jag tror nämligen, uppriktigt sagt, att det i dag inte går att uppleta en enda ekonom av någon betydenhet som inte är beredd att vitsorda att Sveriges åtgärd var riktig. Och även om socialdemokraterna av politiska skäl fortsätter att illfänas — som det heter på värmländska — lär händelseutvecklingen framöver ytterligare bekräfta att någon annan utväg icke stod till buds, i varje fall inte så länge vi inte här i Sverige är redo att godta en lika hög öppen arbetslöshet som den som Västtyskland har. Jag förmodar att Kjell-Olof Feldt inte är beredd att göra det. Men om han är beredd att acceptera en sådan öppen arbetslöshet, så säg det! Då blir det i varje fall lättare att debattera och kanske t.o.m. lättare för mig att kritisera. Låt mig efter alla de här kritiska synpunkterna på socialdemokraternas stora motion och på reservationen avrunda det hela, herr talman, med ett instämmande. De problem som Sverige nu har att ta itu med är, som jag och många andra har sagt i dag, utomordentligt stora. Det är riktigt att ingen regering sedan 1930-talet har mött så stora svårigheter som den borgerliga regeringskoalition som trädde till efter det socialdemokratiska valnederlaget för drygt ett år sedan. Den nya regeringen har inte bara tvingats göra den ena brandkårsutryckningen efter den andra för att förhindra kapitalförstöring och friställning av människor samt för att skapa garantier för att tekniskt kvalificerade industrier skall kunna räddas över och leva vidare i ett normalt kostnadsläge och en bättre konjunktur än den nuvarande. Vi har också måst lösa överhängande bytesbalansproblem och angripa i vår ekonomi sedan länge inbyggda strukturella problem av betydande storlek. Detta kräver mod. Men det kräver också medverkan av och förståelse hos olika grupper i vårt samhälle. Skall impopulära åtgärder vidtas — och sådana måste tillgripas — då fordras förståelse hos de grupper som kommer att drabbas, insikt hos dem om att åtgärderna är nödvändiga för att mura en starkare och fastare grundval för Sveriges ekonomi framöver. Det vi underlåter att göra i dag kan drabba oss dubbelt hårt i morgon. Den medicin vi är beredda att svälja i dag kan bota oss i framtiden. Vårt utgångsläge borde trots allt vara gott. Vi har en högre levnadsstandard och är rikare än andra länder — glöm inte bort det. ”Stora delar av den svenska industrin” — och här citerar jag med klart instämmande den socialdemokratiska reservationen — ”är även i nuläget internationellt konkurrenskraftiga. Genom ständigt ökade investeringar har vi nu ett industrikapital som torde höra till det modernaste och mest effektiva inom hela OECD-området samtidigt som det tillgodoser internationellt sett höga krav på arbetsmiljön. Yrkesskickligheten och utbildningsnivån hos de anställda är också bland de högsta i världen. Vårt samhällskapital - i form av kommunikationer, vägar, hamnar etc. — är även väl utbyggt och väl ägnat att bidra till en hög effektivitet hos vårt näringsliv. Genom kraftfulla satsningar på den offentliga sektorn och genom en skatteoch fördelningspolitik i folkflertalets intresse har vi också skapat en social balans i vårt samhälle som är en stor tillgång.” Mot den bakgrunden, herr talman, borde vi kunna se med tillförsikt mot framtiden, även om vi har åtskilliga bistra år framför oss.

Herr talman! Gösta Bohman hade en stor chans att ta i detta anförande. Han kunde ha skapat klarhet om den ekonomiska politik som regeringen tänker föra. Han kunde ha talat om hur inflationen skall dämpas, hur statsfinanserna skall förbättras och hur vi på nytt skall få investeringarna att öka. Han borde vid det här laget veta att hela vårt land nu väntar på besked i en rad fundamentala frågor, att det råder oro och osäkerhet om regeringens avsikter och om dess möjligheter att konsekvent fullfölja den mycket svåra politik som inleddes i somras. Denna oro avspeglas mycket tydligt i finansutskottets betänkande. Den finns hos arbetsmarknadens parter, vilka står inför en mycket svår avtalsrörelse. Oron är utbredd i näringslivet, som i dag inte vågar börja investera igen därför att osäkerheten om framtiden har blivit nära nog ovisshet till följd av oklarheten, passiviteten och partimyglet i regeringspolitiken. Men Gösta Bohman tog inte denna chans. Han ägnade nästan 90 96 av ett nästan timmeslångt anförande åt angrepp på oppositionen och åt ett försvar av moderata samlingspartiets politik. Det är inte något fel att Gösta Bohman såsom moderat partiledare är nöjd med de resultat som har uppnåtts i frågor som intresserar moderata samlingspartiets väljare. Men efter hans anförande är oklarheten precis lika stor. Inte på en enda punkt, inte ens där hans partivänner i finansutskottet har efterlyst besked, vet vi mer om hur landets ekonomiska problem skall lösas. Jag måste fråga Gösta Bohman: Varför på detta sätt dra ner en regerings anseende? Är inte Gösta Bohman medveten om att regeringen Fälldins politiska och moraliska auktoritet inte tål särskilt mycket mer av tvekan, uppskjutna besked och besynnerliga interna uppgörelser, som fördröjer och försvagar nödvändiga ekonomiska åtgärder, allt medan landets ekonomi förblöder? Nu är herr Bohman i och för sig konsekvent. Hela hösten har han sysslat med en våldsam agitation, framför allt mot socialdemokratin. Han har ägnat mycket litét tid och mycket litet kraft åt att förklara regeringens politik, att föra den vidare genom förslag om framåtsyftande åtgärder. Herr Bohman sade en riktig sak: För att impopulära åtgärder skall kunna vidtas fordras förståelse hos de grupper som kommer att drabbas. Men det är bara alltför uppenbart att den förståelsen i dag saknas, och för det bär Gösta Bohman själv i hög grad ansvaret.

Herr talman! Varför säger oppositionen att Gösta Bohman och hans regering för en politik som gynnar de rika på folkets bekostnad? Ja, det kanske beror på herr Bohmans eget sätt att uttrycka sig och hans sätt att visa politiska attityder. Låt mig ställa fyra korta frågor till honom: 1. Ända sedan 1960-talets början visar det statistiska underlaget att de svenska lönekostnaderna per producerad enhet har varit långt lägre än i flertalet kapitalistiska länder. Hur kan då herr Bohman påstå att vad som hänt exempelvis under 1976 skulle ha varit så avgörande för kostnadsutvecklingen i Sverige att de lönearbetande skall få bära huvudparten av skulden för den? Herr Bohman driver ständigt och hänsynslöst denna propaganda. 2. Finansutskottets majoritet säger i sitt betänkande att det har förts en framgångsrik politik för att undvika arbetslösheten. 90 000 arbetslösa, 40 000 arbetslösa ungdomar, 30 000 förtidspensionerade under 25 år, 12 000 jobb borta i stålindustrin — kallar inte herr Bohman det för arbetslöshet? 3. Herr Bohman rosenmålar den förhoppningsfulla bilden av USA:s stabila ekonomi. USA har 7,5 miljoner arbetslösa. Där finns 30 miljoner undernärda. Där förs en socialpolitik som redan i utgångsläget är dålig och som på grund av de kommunala finansernas sammanbrott nu hotas av allvarliga nedskärningar som kommer att drabba detta samhälles allra fattigaste. Hade inte Gösta Bohman bort nämna någonting om detta i stället för att tala om den beundransvärda stabiliteten? 4. Ett annat land som skymtade förbi i den långa exposé som herr Bohman höll var Brasilien, som ju nu tack vare Internationella valutafondens politik har nått en mönstergill ekonomisk ordning. Brasilien är sedan 1967 en militärdiktatur. I få länder i Latinamerika — Chile möjligen undantaget — nedpressas de arbetande massornas levnadsförhållanden så grovt och så radikalt och bedrivs en så systematisk terror mot den un derjordiska oppositionen. Av vilken anledning framhåller herr Bohman detta som ett exempel på en mönstergill ekonomisk politik? Ser inte herr Bohman att just i detta hans aningslösa sätt att uttrycka sig den bockfot skymtar fram som får Sveriges löntagare att se med oro på den åskådning som herr Bohman företräder och den politik som han kommer att genomdriva gentemot dem?

Herr talman! Jag är medveten om att det är vanskligt att föra en debatt med Jörn Svensson, eftersom utgångspunkterna för en sådan debatt i regel saknas. Vi har väldigt svårt att finna den gemensamma bas som är nödvändig för en meningsfull diskussion, men jag skall ändå svara på de frågor han ställde. Först frågan om lönekostnadsutvecklingen. Det är en osann uppgift, herr Svensson, att de svenska lönekostnaderna skulle ha stigit mindre än vad andra länders har gjort. Om man sätter arbetskraftskostnadsutvecklingen i Sverige i relation till den i andra länder, så kan man konstatera att utvecklingen har lett till att Sveriges relativa arbetskraftskostnad per producerad enhet — och det är detta som är avgörande för vår konkurrensförmåga — fortfarande ligger högre. Med den politik som vi har bedrivit under den korta tid som regeringen har suttit har vi lyckats pressa ned dessa relativa arbetskraftskostnader till en betydligt lägre nivå. I själva verket ligger våra arbetskraftskostnader i dag — om vi nu bortser från produktiviteten, vilket man annars inte skall göra — i stort sett på samma nivå som i 14 av våra viktigaste konkurrentländer. Men eftersom vi har lägre produktivitet än dessa andra länder är vår relativa konkurrenskraft fortfarande betydligt sämre. Att konstatera detta innebär ingen anklagelse mot löntagarkollektivet eller mot arbetstagarna i vårt land. Det är en redovisning av en statistik som visar hur mycket dyrare det är att tillverka varor i vårt land än i andra länder. Bakom den analysen ligger alltså till större delen förklaringen till de mycket stora problem som hela Sverige har drabbats av i dag och som inte minst drabbar den aktiva generationen, dvs. löntagarkollektivet. Därför ligger det också i hela landets och i hela löntagarkollektivets intresse att vi får rätsida på detta. Det är ju inte särskilt tillfredsställande att lyfta en hög nominell lön, om man inte får någonting för den lönen, och om man inte på sikt kan klara landets ekonomi. Den balans mellan löner och produktionskostnader som krävs för att vi skall kunna sälja till omvärlden och klara vår ekonomi saknar vi i dag, och det är den som vi är helt inriktade på att återskapa. Att gå ut med en bindel för ögonen och bara slänga klyschor och glosor omkring sig löser inte löntagarnas problem, Jörn Svensson! Det gör det bara värre för dem. Då är man ute i andra ärenden än att lösa landets och människornas problem. Och att göra det är i varje fall vad vi är ute efter. Arbetslösheten tog jag inte upp i mitt anförande. Den frågan kommer att diskuteras i morgon. Det är trots allt ett obestridligt faktum att Sverige icke har löst det problemet, men vi har löst det bättre än vad andra länder har gjort. Om jag inte är alldeles fel orienterad, så ligger Sverige lägst vid jämförelser med andra länder, i varje fall då det gäller statistiken för den öppna arbetslösheten. Och jag tror att det inte har funnits någon svensk regering tidigare som har lagt ned så mycket pengar på sysselsättningsfrämjande och arbetslöshetsbekämpande åtgärder som den regering som nu har ansvaret. Den tredje frågan var varför jag stod här och rosenmålade Amerikas ekonomi — eller hur det nu var Jörn Svensson sade. Men jag talade bara om hur det faktiskt förhåller sig, eftersom ju en av förutsättningarna för att konjunkturen skall vända uppåt — som alla vi andra men tydligen inte herr Svensson räknar med och hoppas på — är att det blir stabilitet i den amerikanska ekonomin och i många andra länders ekonomi. Trots allt är ju ändå Amerika vad det är, en industriell stormakt på andra sidan Atlanten. Där har man många problem, det skall ingen bestrida, men vi står ju inte här för att diskutera Amerikas interna problem. Vi talar här om Sveriges ekonomi. Och för Sveriges ekonomiska tillfrisknande spelar det som händer i Amerika en betydande roll. I sanningens namn bör det väl också tilläggas att sysselsättningen i Amerika under det gångna året har ökat med ungefär 3 1/2 miljoner människor. Att arbetslösheten ändå är hög skall inte bestridas, men man skall ha denna siffra för ökningen av antalet sysselsatta i minnet, när man gör sådana nedvärderande bedömningar om Amerika som herr Svensson här gjorde. Vidare vill jag säga att jag alltid blir lika förvånad när jag hör herr Feldt gå upp i talarstolen och läsa upp sina på förhand skrivna repliker. Vad vi diskuterar här i dag är regeringens proposition om inriktningen av den ekonomiska politiken. Den propositionen ligger nu på bordet. Den har föranlett en lång motion från socialdemokratiskt håll, som dock inte har resulterat i några konkreta förslag på åtgärder som avviker från dem regeringen har redovisat. Motionen har resulterat i ett långt och välskrivet yttrande från finansutskottet. Vad kan man mer begära som underlag för en meningsfylld debatt? Och sedan får man bara höra att här har herr Bohman gjort en dålig regering ännu sämre; han har inte kommit med några klara besked. Läs innantill i den proposition som vi i dag diskuterar! Där finner herr Feldt de besked som han här efterlyser. Men jag ställde en del frågor till herr Feldt som jag hade hoppats att få något svar på. Vi försökte faktiskt då vi var i oppositionsställning att svara på frågor som ställdes från regeringsbänken. Jag frågade herr Feldt, eftersom han nu ropar efter ökad stramhet, ökad restriktivitet i politiken: Vilka områden är det som socialdemokraterna vill strama åt för att åstadkomma den bättre politik ni påstår er kunna åstadkomma? Är det de enskilda hushållen som skall få mindre pengar över? Är det de statliga utgifterna som skall skäras ner, och i så fall vilka? Är det de kommunala utgifterna som skall skäras ner, och i så fall vilka? Är det de statliga och kommunala investeringarna som skall krympa, och i så fall i vilka hänseenden? Är det bostadsbyg = Nr 41 gandet som skall skäras ner? Det tror jag inte herr Feldt vågar gå upp och säga efter att ha lyssnat till Knut Johanssons anförande för en stund sedan. Vad är det då ni vill ha? Det kunde också vara befruktande för den = Den ekonomiska här debatten att få något annat besked någon enda gång än bara de här = politiken m.m. klyschorna som rinner ur herr Feldt hela tiden. Kom och säg konkret hur ni vill ha politiken, så skall jag gärna lyssna och gå upp och säga vad jag tycker är fel och vad jag tycker är rätt! Kommer ni med kloka förslag är jag inte sämre karl än att jag skall föra dem vidare och försöka tala för dem. Men då skall det vara kloka förslag som löser problemen, inte okloka förslag som gör våra problem ännu värre och ännu större. Inte kan väl Kjell-Olof Feldt tro att vi skulle ha varit i en bättre situation i Sverige om vi inte hade vidtagit den nedskrivning av svenska kronan med 15 9 effektivt som vi har gjort under det här året och som vi tvingades göra på grund av den politik som tidigare fördes i det här landet. Vi tvingades göra nedskrivningen på grund av den politiken, för att lägga en grund för den bättre politik som herr Feldt ropar efter. Det är en utomordentligt konstruktiv åtgärd som lägger grunden för detta. Vi har sagt nej till ytterligare arbetsgivaravgiftshöjningar, vi har pressat ner kostnaderna, vi har förbättrat skatten och vi har lagt en grund för en god avtalsrörelse. Men detta finns inte med i bilden när herr Feldt går upp i debatten. I stället vill ni höja arbetsgivaravgifterna ytterligare och skapa ännu större bekymmer för ett i dag tillräckligt belastat svenskt näringsliv som har svårt att klara sysselsättningen. I stället går ni runt i landet med kampanjer om Meidnerfonder, som verkligen inte, vad man än må säga om dem i övrigt, kan utgöra någon nämnvärd stimulans för enskilda människor att försöka bygga upp de företag och göra de produkter som Sverige i allra högsta grad behöver i dagsläget.

Herr talman! Vi har i vår reservation föreslagit två grundläggande förändringar i den ekonomiska politiken. Den ena är att ett antal förslag till skattesänkningar som allvarligt försvarar finanspolitiken icke skall genomföras. Det är mycket konkret, herr Bohman. Den andra är en lång rad åtgärder för att förbättra investeringsklimatet och öka investeringarna åtgärder som t.o.m. finansutskottets borgerliga majoritet tycker det ligger en hel del i men tydligen inte — för herr Bohmans skull — vågar föreslå i dag. Jag skall svara på en fråga till. Herr Bohman ställde frågan, om vi socialdemokrater skulle vara beredda att acceptera en lika hög arbetslöshet som i Västtyskland. Låt mig förklara det här en gång till för herr Bohman. Det finns ingenting i ormsamarbetet som tvingar länderna att föra samma politik beträffande sysselsättningen. Det herr Bohman säger är i själva verket att en dämpad inflation är oförenlig med full sysselsättning. Det är en uppfattning som Sverige och den svenska regeringen i åratal försökt 15 bekämpa i alla internationella sammanhang, för den innebär att man accepterar också motsatsen — att inflation kan bekämpas med arbetslöshet. Det är beklagligt att Sverige nu fått en ekonomiminister som omfattar sådana läror. Sedan sade herr Bohman -— en liten kulturhistorisk notis — att det var om hugenotterna man sade att de ingenting lärt och ingenting glömt. Det är fel, herr Bohman. Det var i stället om bourbonerna man sade detta efter den franska februarirevolutionen. Det är intressant att konstatera att hugenotterna fanns på 1500 och 1600-talen, inte på 1800-talet. De var religiöst och socialt progressiva, men bourbonerna var reaktionära. Därför hade herr Bohman mera rätt än han anar; det är reaktionärerna, i alla tider och i alla länder, som ingenting lärt och ingenting glömt. Sedan kanske jag i min tur får ställa en fråga: Vad anser egentligen herr Bohman om det svenska industrisamhällets förutsättningar? Det är en ganska viktig fråga i dag. Herr Bohman ägnade ett långt avsnitt av sitt tal åt att förklara hur vi socialdemokrater sedan mitten av 1960 talet har förstört den svenska ekonomin och ruinerat dess förmåga att utveckla sin livskraft. Nu anförde han egentligen bara ett exempel på alla de misslyckanden som orsakat detta, och det var utbildningspolitiken som inte skulle tagit tillräcklig hänsyn till kvaliteten. Som exempel på socialistisk skördetid är väl utbildningspolitiken inte särskilt väl valt, eftersom den genomförts i all enighet. Men det blir ännu besynnerligare när herr Bohman i slutet av sitt anförande hyllar det svenska industrisamhället. Han talar om dess höga internationella konkurrenskraft och menar att det tillhör de mest moderna och effektiva i hela OECD-området och att t.o.m. utbildningsnivån bland de anställda tillhör de högsta i världen. Om detta är resultatet av den socialistiska skördetiden, av politiska försummelser och misstag, borde medborgarna önska sig den politiken tillbaka. Det finns också tecken på att en sådan önskan nu breder ut sig bland människorna.

Herr talman! Nu retirerar Gösta Bohman för fulla segel i lönekostnadsfrågan. Nu talar han om något annat än tidigare, nämligen om nivån på de olika ländernas lönekostnader. Det är inte alls det saken gäller utan vad som har skett sedan början av 1960-talet. Det har sedan dess inträffat en kraftig förskjutning till de svenska exportföretagens förmån. Kan verkligen de vinster som gjorts under hela denna period fram till 1970-talet, i ett enda års lönerörelse — till råga på allt en dålig sådan — så fullständigt ha utraderats att de utarmat exportkapitalet? Det är det som framstår som orimligt och som vi skall diskutera. Herr Bohman säger att det är så svårt att diskutera med mig eftersom han och jag inte har någon gemensam bas. Jag tycker tvärtom att det är mycket lättare att diskutera, om man inte alls har några gemensamma utgångspunkter. Det är framför allt mycket intressantare men också för herr Bohman farligare och mera avslöjande. Nr 41 Visst är det riktigt att herr Bohman och jag inte har någon gemensam bas. Vi som är socialister kallar det inte för stabilitet när folket svälter. Vi som är socialister tycker inte heller att en ekonomi är sund närden LL håller sig med en stående armé av arbetslösa och undersysselsatta. Vi — Den ekonomiska som tillhör arbetarrörelsen här i Sverige kallar det inte heller för framsteg = politiken m.m. och tillväxt när den sociala utslagningen i all sin skoningslöshet ständigt ökar. Vi använder inte heller uttryck som ”en lycklig stabilisering” eller liknande klichéer när militärdiktaturens Brasilien för sin politik mot de brasilianska massorna.

Herr talman! Anledningen till att det är svårt att diskutera med Jörn Svensson är att vi inte rör oss med liktydiga begrepp. Jag vill påminna om Orwells bok 1984 för att herr Svensson möjligen skall förstå vad jag syftar på. Vi menar olika saker med begrepp som frihet, demokrati osv. I frågan om produktionskostnaderna skulle jag vilja begränsa mig till att be herr Jörn Svensson att t.ex. slå upp OECD:s statistik. Det är en objektiv internationell organisation. Det räcker att Jörn Svensson bläddrar i den statistiken och ser litet på produktionskostnadsoch arbetskraftskostnadsutvecklingen i olika länder för att han skall finna förklaringarna till en stor del av de bekymmer som vi brottas med här i Sverige. Det är vår regerings uppgift att komma till rätta med dem och vi skall också göra det — om vi får ha hälsan, höll jag på att säga. Jag medger, Kjell-Olof Feldt, att jag slarvade med källan till mitt citat. Men jag tycker att det kanske gjorde min liknelse ännu bättre att det gällde bourboner och inte hugenotter. Jag åberopade ju likheten mellan socialdemokraterna och ifrågavarande flyktingar för att visa hur tokig er politik var, och då passar det ännu bättre med bourbonerna än med hugenotterna, om jag rätt har förstått Kjell-Olof Feldts egen karakteristik av de två grupperna. Kjell-Olof Feldt frågade mig vad jag ansåg om det svenska industrisamhällets förutsättningar.

Det beror ju på det svenska industrisamhällets utomordentligt goda förutsättningar.

Under den perioden minskade rörligheten och flexibiliteten och anpassningmöjligheten i näringslivet. Det är en av de försyndelser som jag vågar anklaga socialdemokraterna för. Hade ni inte drivit den politiken i slutet på 1960-talet, påverkade av vad som hände på sina håll utomlands, hade den gamla svenska gemenskapsandan och kompromissandan varit kvar, liksom förståelsen för vad näringsidkare och företagare betydde för vårt välstånd, då hade vi stått mycket bättre rustade i dag än vad vi gör, sedan ni drivit den politiken. Försök inte att konkurrera med mig i fråga om grundsynen på det svenska näringslivet och dess möjligheter. Det är just mot bakgrund av min syn på näringslivet som jag slutade mitt anförande med att citera något som jag tyckte var väldigt bra i den socialdemokratiska reservationen. Men det skall man tydligen akta sig för att göra, för nu är inte Kjell-Olof Feldt nöjd ens när jag med välbehag citerar vad socialdemokraterna själva skrivit i en reservation. Då vänds det emot mig. Hur skall man bära sig åt för att vara Kjell-Olof Feldt till lags, frågar man sig naturligtvis. Sedan fick vi plötsligt höra att två viktiga förändringar har socialdemokraterna föreslagit. För det första säger man nej till de skattesänkningar som regeringen har genomfört. Det måste alltså innebära att kostnadsbelastningen skulle vara större på det näringsliv som vi nu alla slår vakt om. Det måste innebära att det skall bli svårare för enskilda företag att hävda sig, svårare att bereda sysselsättning, svårare att klara problemen, svårare att öppna nya och bygga ut gamla företag än vad fallet har varit genom vår politik. Vi har bedrivit en skattepolitik som vi är övertygade om är välståndsfrämjande. Det är huvuduppgiften för oss bakom det skatteförslag som vi har lagt fram. Det är inte för att ge den ena eller andra personen, det ena eller andra företaget vissa förmåner, utan det är för att göra det lättare för människorna att träffa vettiga avtalsuppgörelser. Det är för att stimulera människor till nya arbetsinsatser. Det är för att göra det möjligt för många små företag att nystarta och att leva vidare. Det är det som ligger bakom vår politik. Inte löser man alla de problem som ligger inbäddade i denna målsättning genom att säga nej till de skattejusteringar som vi har föreslagit. För det andra har socialdemokraterna, säger Kjell-Olof Feldt, föreslagit en rad åtgärder för att förbättra investeringsklimatet.

Hur skall man kunna tro = Den ekonomiska på det slaget av politik? politiken m.m. Sedan till frågan om den västtyska politiken. Jag kanske tar fel, men jag har bestämt för mig att i tidigare debatter har man från socialdemokratiskt håll ställt upp kravet på att dämpa inflationen mot kravet på att hålla sysselsättningen uppe. Om man bedriver en alltför hård antiinflationspolitik så riskerar man sysselsättningen, och sysselsättningen är för oss det primära — den tesen har jag hört från socialdemokratiskt håll. Jag har personligen bestridit den, men det är inte mot den bakgrunden vi liksom de flesta andra ekonomer — och det kommer Kjell-Olof Feldt och ni andra också att inse inom kort — ansåg att det var omöjligt för Sverige att leva vidare i ormen. Jag skulle kunna förklara det här själv, men jag skall i stället läsa upp ett litet avsnitt ur en artikel om växelkurser och stabiliseringspolitik av professorn vid Handelshögskolan Johan Myhrman. Jag citerar honom därför att ni då i varje fall inte kan rikta all er kritik mot mig utan får rikta den även mot den frånvarande Myhrman.

Dessa misstag skulle senare visa sig omöjliggöra ett kvarstannande i valutaormen, trots ett par devalveringar. Misstagen kan helt enkelt inte bero på något annat än bristande förståelse i riksbanken, finansdepartementet” — dvs. det dåvarande finansdepartementet — ”och hos arbetsmarknadens parter av innebörden av fasta respektive rörliga växelkurser.” Detta uttalande vet jag att flertalet svenska ekonomer står bakom. Jag vet också att de internationella ekonomerna står bakom det. Kjell-Olof Feldt är väldigt ensam i sin kritik av regeringens handlande på den här punkten. Men jag tror att han så småningom kommer att tänka om. Till sist: När vi haft våra debatter här, Kjell-Olof Feldt och jag, har jag ibland tyckt att Kjell-Olof varit alltför arg, och när jag sagt det har han blivit ännu argare — och det kan jag förstå. Men jag tror att meningsutbytet oss emellan vinner på att föras i mer sakliga termer. Jag vill därför uttrycka min mening om debatten genom att citera en liten vers som talar för sig själv och som också talar till Kjell-Olof Feldt. Det är inte Mors lilla Olle utan följande vackra rader, som kanske kan få avsluta den här debatten: 79 ”Somna från allt satans gräl fly från sorgebrunnen vakna med en sommarsjäl och en ros i munnen”.

Herr talman! I debatten om den ekonomiska politiken spelar självklart skatterna en mycket stor roll. Sedan finansutskottet dragit upp de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken tillkommer det skatteutskottet att i detalj granska och utforma skattepolitiken, och det är om dessa frågor jag har för avsikt att hålla mitt anförande. Jag har alltså inte för avsikt att gå in på något ekonomiskt resonemang som ligger inom finansutskottets beredningsområde. Men låt mig ändå, herr talman, innan jag mera går in på skatteproblematiken i detalj, erinra om vad jag tycker är skatternas viktigaste uppgift, nämligen att tillföra samhället de skatter eller inkomster som är nödvändiga för att betala samhällets utgifter. Jag är inte främmande för att skatterna kan användas till mycket annat i styrande syfte, men det finns gränser för möjligheten att driva konjunkturpolitik också med skatterna om man bortser från skatternas primära uppgift, nämligen att finansiera utgifterna. När man nu från borgerligt håll försöker skylla ifrån sig ansvaret för det stora glappet mellan statens inkomster och utgifter på andra och menar att detta glapp beror på dem som tidigare hade regeringsansvaret, tycker jag ändå — trots risken för upprepning — att det kan vara befogat med en liten historisk tillbakablick. År 1974, när realinkomstökningarna var som bäst, ville de borgerliga sänka skatterna åtskilligt mer än vad socialdemokraterna föreslog och försämra budgetunderskottet ytterligare. År 1975 var fortfarande inkomstnivån hög, men tendensen att vilja försämra budgetsaldot höll i sig hos de borgerliga. I varje lottdragning som jag kan erinra mig som gällde pengar var det socialdemokraterna som höll igen och de borgerliga som ville öka budgetunderskottet. I 1976 års valrörelse var det ingen hejd på löftena om bättre förmåner och sänkt skattetryck. Man menade att landet orkade med hur mycket som helst i form av ökade statsutgifter och minskade skatteinkomster. Jag har ett bestämt intryck av att man så ofta upprepade orden ”förmånerna upp och skatterna ner” att man till sist trodde på vad man sade. Alltnog så tog lättsinnet helt överhanden hösten 1976 när man kom i regeringsställning. Detta har beskrivits så många gånger förut att jag här inte tänker gå in på det mera än till den del det är berört i skatteutskottets betänkanden inför dagens överläggning. Vad jag med min inledning velat slå fast är att det inte går att bortse från nödvändigheten att staten skall betala sina utgifter, vilket jag menar att de borgerliga partierna gjort, därtill uppmuntrade av åtskilliga ekonomer som helt nonchalerat budgetunderskottet. Uppvaknandet när bud getunderskottet tagit astronomiska proportioner har inte varit särskilt — Nr 41 angenämt. De grupper av medborgare som heller inte fått ut någonting Onsdagen den av den stora julgransplundringen under den borgerliga regeringens första 7 december 1977 tid — och det är de stora breda folklagren — har fått känna uppvaknandet särskilt svårt. Den ekonomiska Låt mig så övergå till skatteutskottets betänkande nr 14. Där behandlas = politiken m.m. dels sänkningen av den statliga skatten och sjömansskatten för år 1978, dels förslag till ett automatiskt verkande inflationsskydd för den statliga inkomstskatteskalan med start 1979. För att börja med skatteomläggningen 1978 kan jag säga att vi socialdemokratiska reservanter har i princip ingenting att invända mot att skatteomläggningar sker. Tvärtom — det var ju vad som skedde de flesta åren på 1970-talet, även då vi hade socialdemokratisk regering. Dessa omläggningar syftade ju i första hand till att underlätta avtalsrörelserna, och med den fart inflationen tagit under borgerligt regeringsinnehav är det nödvändigt att fortsätta på samma linje. Vad vi vänder oss emot är att det stora inkomstbortfallet för staten inte kompenseras och att skattesänkningarna fått en sådan höginkomstprofil. För att råda bot på — som vi ser det — denna felaktighet föreslår vi ytterligare skattesänkningar för de grupper av inkomsttagare som tjänar mellan 30 000 och 70 000 kr. om året, och denna ytterligare skattesänkning ersätts med inkomstförstärkningar. Den största ytterligare skattesänkningen utöver regeringens förslag är mellan 500 och 600 kronor och utgår i de vanligaste inkomstlägena vid fulltidsarbete, alltså för dem som tjänar mellan 50 000 och 60 000 kr. om året. Redan vid 60 000 i årsinkomst uppnås f. ö. maximum av skattesänkningen eller 2 400 kr., och den sänkningen ligger sedan kvar i alla högre inkomstlägen. Detta betyder att det socialdemokratiska förslaget ger 200 kr. om året mindre i skattesänkning än regeringens förslag för alla som har en årsinkomst av 90 000 kr. eller mera. Den av reservanterna förordade skatteskalan innebär en försvagning av budgetens inkomstsida med 1,2 miljarder kronor. För att kompensera detta bortfall föreslås inkomstförstärkningar som mer än väl täcker bortfallet. Av dessa inkomstförstärkningar faller endast en mindre del inom det område som bereds av skatteutskottet, nämligen det belopp som fråntogs statskassan genom de olika lättnader för vissa företagargrupper som beslutades av riksdagen hösten 1976. Reservanterna vill nu återföra egenföretagarnas avgiftsbefriade underlag från 30 000 till 18 000 kr. när det gäller arbetsgivaravgiften samt återgå till vad som beslutades av riksdagen under våren 1976 beträffande uppdelningen av familjeföretagarnas inkomster på olika familjemedlemmar. Frågan om fribeloppet för arbetsgivaravgiftens beräkningsunderlag kommer att behandlas av en annan ledamot av utskottet. Vad gäller frågan om uppdelningen på olika familjemedlemmar av den samlade företagsinkomsten kan jag här inte anföra några nya argument utöver dem som redan framförts vid två tillfällen under ett års tid här 81 i kammaren. Det har heller inte under den tid som förflutit framkommit något nytt som talar emot mina tidigare argument, och jag vill därför bara upprepa ett par av dem. För det första är det i dag möjligt att intill gränsen för s.k. marknadsmässigt vederlag godtyckligt dela upp en företagsinkomst mellan makar för att nå det mest förmånliga resultatet från skatteoch socialförsäkringsavgiftssynpunkt. De kontrollspärrar som finns sedan tredjedelsregeln upphävdes är mycket bristfälliga och närmast utan värde. Här gäller att en medhjälpande make måste ha arbetat minst 400 timmar och att den marknadsmässiga lönen inte får överskridas. Dessa saker är emellertid otroligt svåra att kontrollera. För det andra kan företagsinkomster överföras till barn som fyllt 16 år för enstaka timmars arbete året runt. Barnet behöver inte deklarera för en sådan inkomst så länge den inte överstiger grundbeloppet eller något därutöver. En kontroll av detta är helt enkelt omöjlig, då det i detta fall inte föreligger något som helst tvåpartsförhållande, utan den som gör avdraget och den som får pengarna har samma intressen. De under hösten 1976 genomförda ändringarna i skattereglerna medförde dels att orättvisa skatteregler skapades, dels att de effektivaste kontrollåtgärderna, bl.a. tredjedelsregeln, upphävdes. Herr talman! Jag har härefter för avsikt att något beröra den andra huvuddelen av betänkandet, nämligen den del som berör indexreglerade skatteskalor. Förslaget om en indexreglering av skatteskalorna innebär att ett gammalt borgerligt krav står inför sitt förverkligande, och regeringen har vägrat att ta några sakskäl i denna fråga. Med motiveringen att inflationen inte skall bestämma vårt skattetryck tar man med öppna ögon bort ytterligare ett av skälen för inflationsbekämpningen, med öppna ögon undergräver man den statsfinansiella ställningen och med öppna ögon är man beredd att föra en från fördelningspolitisk synpunkt orättvis skattepolitik. I den socialdemokratiska motionen 41 liksom i reservationen till skatteutskottets betänkande har lämnats förkrossande argument för hur illa en indexreglering av skatteskalorna skulle ha verkat i jämförelse med de omläggningar av s.k. Hagamodell som i de flesta fall tillämpades under åren 1973-1976. Jag vill här ange endast ett par sifferexempel. År 1973 fick den vanlige inkomsttagaren, som då tjänade ungefär 40 000 kr., en skattesänkning med 900 kr. genom omläggningen. Om indexsystemet tillämpats hade vederbörande inte fått mer än 304 kr. Den som tjänade dubbelt så mycket, dvs. 80 000 kr., fick en verklig sänkning med 622 kr., men hade med ett indexsystem fått drygt det dubbla eller 1 305 kr. Om vi räknar på samma inkomstlägen 1974, fick såväl inkomsttagaren med 40 000 kr. som inkomsttagaren med dubbelt så stor inkomst, dvs. 80 000 kr., en verklig sänkning med 1 500 kr. Om indexreglering tilllämpats hade den som tjänade 40 000 kr. fått en sänkning med 308 kr., Om jag antar att lönen till 1975 hade stigit till 50 000 kr. skulle den verkliga skattesänkningen ha varit 2 142 kr. medan indexreglerad skatt bara skulle ha gett en minskning med 696 kr. Med dubbelt så hög inkomst var den verkliga sänkningen 2 038 kr. medan indexskalan skulle ha gett 1556 kr. Det sista året, 1976, blev den verkliga sänkningen för en 50 000 kronorsinkomsttagare 1 600 kr. Indexskalan skulle bara ha gett 957 kr. Om jag tjänade 100 000 kr. fick jag en verklig sänkning på 1445 kr. medan indexskalan skulle ha gett 2 021. Fortsätter man upp på en högre inkomstnivå stiger självfallet vinsten på indexskalan. För 1976 gav det system som användes i verkligheten en inkomsttagare med 200 000 kr. i årsinkomst en skattelättnad på 445 kr. medan indexskalan skulle ha berättigat till en skattelättnad på inte mindre än 3131 kr. En sådan fördelningspolitisk profil är naturligtvis omöjlig att genomföra. Ändå menar nu den borgerliga majoriteten att man skulle göra det. Ett system som hittills under 1970-talet skulle ha lett till helt oacceptabla följder skall alltså från 1979 upphöjas till högsta visdom. När jag talar om ett oacceptabelt resultat under de gångna 1970-talsåren förmodar jag att den borgerliga majoriteten i utskottet delar min uppfattning att de siffror som jag har angett som ett resultat av en indexreglering under 1970-talet hade varit oacceptabla. Om jag har fel i den uppfattningen kanske någon från utskottet kan rätta till min felaktiga förmodan. Men om det nu blir en fortsatt inflationsutveckling av 1970-talsmodell kommer vi ändå att få den snedvridning framöver som framgått av mina exempel bakåt i tiden. Antingen får man då finna sig i detta eller också får man gå in varje år och justera skalorna ändå. Väljer man den senare utvägen har man helt slagit undan motivet för indexreglering av skatteskalorna — om man ändå tänker gå in varje år. Som jag ser det talar starka sakliga skäl för att inte bara mekaniskt anpassa skalorna till ett nytt kostnadsläge. Jag kan anföra några av dem. 1. Den som har de största inkomsterna har den största motståndskraften mot inflationens härjningar. 2. Den som har höga inkomster kan avstå från att konsumera hela inkomsten och kan placera överblivna medel värdesäkert. Detta kan hjälpas upp ytterligare genom nominella lån som kan ge värdesäker avkastning. Det framgår också klart av den uppställning beträffande fastighetslån som finns i reservationen. 3. Kostnadsökningarna är olika stora på olika områden — index är obönhörligt detsamma. Dagligvarorna har exempelvis stigit betydligt mer under de gångna åren än åtskilligt annat av varor och tjänster. Den som har låga inkomster köper upp större delen av sin disponibla inkomst på varor som har stigit kraftigt medan den som har den större inkomsten disponerar sin inkomst annorlunda. Men skatteskalan skall ändå förändras procentuellt lika. Kvinnor drabbas hårdare än män på grund av den inkomstfördelning vi har mellan kvinnor och män. Så ett par ord om den statsfinansiella effekten. Den borgerliga majoriteten hävdar att de inkomstminskningar som staten får vidkännas genom indexreglerade skatteskalor inte behöver kompenseras. Om denna teori skulle ha fått gälla åren 1973-1976 hade samhället i dag varit 12 miljarder kronor fattigare. Mot bakgrund av statsskuldens tillväxt och av det förhållandet att pengar knappast stått att uppbringa inom landet som lån, hade bara tre utvägar stått till buds. 1. Man hade fått vidkännas en ökad utlandsupplåning, trots allt. 2. Man hade fått minska statsutgifterna. 3. Man hade fått ta till andra avgifter eller skatter. Den utländska upplåningen har varit mycket hög, så det är troligt att man inte hade valt den linjen ändå. Det finns skäl att anta att man inte heller hade försökt minska statsutgifterna — under de år då man envisats med kraftiga stimulanser. Kvar finns en utväg; det finns skäl att tro att momsskruven hade dragits åt ytterligare några varv under de här åren om det borgerliga förslaget om indexreglerade skatteskalor hade satts i sjön tidigare. I den ekonomiska politikens vapenarsenal ingår även investeringsavdrag och bidrag liksom avgifter. Dessa behandlas i proposition nr 52 och beredes genom utskottets betänkande nr 15. I samband med propositionen behandlas också ett par av punkterna i den socialdemokratiska partimotionen nr 39. En av de aktuella punkterna tar upp den 15-procentiga investeringsavgiften på oprioriterade byggnadsarbeten, som motionärerna yrkar skall avskaffas. Det är med tillfredsställelse jag kan konstatera att utskottet nu enhälligt ställt sig bakom kravet på avgiftens avskaffande. För vårt parti har det hela tiden stått klart att arbetslöshet av stort format hotat inom byggnadssektorn på grund av minskat bostadsbyggande och på grund av minskad investeringsvilja inom industrin. Att i ett sådant läge även hindra annat byggande som kunde komma till stånd och låta byggnadsarbetare och anställda inom byggmaterialindustrin gå sysslolösa hade varit att föra en dålig politik. Låt mig uttrycka min uppskattning av mina borgerliga kamrater i utskottet för att de förenat sig med oss i beslutet at göra rent bord med denna avgift redan från den 20 oktober. Förlängningen av investeringsavdraget eller i vissa fall bidraget har accepterats även av socialdemokraterna. Förslaget ligger i linje med det handlingsprogram som partiet skisserat, nämligen att utvägen ur dagens besvärliga ekonomiska situation går via industriell utbyggnad och inte via den av många förordade svångremspolitiken. Vi har accepterat åtgärden, trots att vi vet att en del av de kommande investeringarna skulle ha gjorts ändå och att stödet nu bara blir en subvention till vissa företag. En klar förbättring mot tidigare regler är dock att bilar och vissa andra fordon efter en viss övergångstid borttagits från den stödberättigade sektorn. Vi reservanter anser också att ytterligare ett par ändringar hade bort göras i gällande regler för frisläpp av medel från konjunkturinvesterings fonderna. Vi menar att yrkandena i motionen 39 bort bifallas. Dessa yrkanden gick ut på att ifrågavarande fondmedel efter regeringens prövning också skulle få användas till marknadsföringsåtgärder även i Sverige, och detta utan att särskilda skäl hade behövt åberopas. Även om detta förslag har mycket begränsad räckvidd är det ändock ganska viktigt med tanke på den kritik som framförts av svenska företags säljarförmåga. Det andra ändringsförslaget avser att stärka de anställdas inflytande över hur frisläppta fondmedel används. Vi anser också att man får en bättre garanti för att fondfrisläppen blir effektivt använda om de anställda får vara med och besluta därom, varför vi föreslår att tillstånd att utnyttja investeringsfonderna enligt 9 § I mom. inte får lämnas med mindre än att användningen tillstyrkts av arbetstagarnas lokala fackliga organisationer. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de reservationer som avgivits till skatteutskottets betänkanden nr 14 och 15, vari då även inbegripes en annan motivering för avslag av yrkande 3 i herrar Anderssons och Fågelsbos motion nr 77 än vad utskottsmajoriteten använt sig av.

Herr talman! I skatteutskottets betänkanden nr 14, 15 och 16 har utskottet ganska utförligt motiverat sina ställningstaganden i de betydelsefulla frågor som riksdagen nu har att ta ställning till. Svårigheterna på exportmarknaden, delvis beroende på det höga kostnadsläget i vårt land, har medfört problem för avsättningen av våra produkter och därmed också problem för sysselsättningen. Regeringens strävan har varit och är att på allt sätt trygga sysselsättningen och skapa bättre förutsättningar för näringslivet för att där på nytt ingjuta optimism och framtidstro. Trots regeringens intensiva strävan i denna riktning har det inte lyckats att hålla tillbaka inflationen. En alltför stark inflation medför att det i år liksom under nästan alla tidigare år under 1970-talet blir nödvändigt att företa ändringar i inkomstskattesystemet. I propositionen 1977/78:49 föreslår regeringen en sänkning av den statliga inkomstskatten med totalt omkring 5,5 miljarder. Förslaget är så utformat att den största sänkningen sker i de inkomstgrupper där de flesta löntagarna befinner sig. Totalt sett omfattar skattesänkningen ungefär samma belopp som föregående år. Skillnaden är att regeringen inte föreslår höjda arbetsgivaravgifter, vilket ju var regeln under den socialdemokratiska regeringstiden. I propositionen föreslås också att alla inkomsttagare skall få göra ett avdrag på slutskatten med 400 kr. Detta avdrag motsvarar i verkligheten för genomsnittsinkomsttagaren en höjning av grundavdraget med 1000 kr. Fördelen med avdrag direkt på slutskatten är att avdraget i kronor räknat blir lika mycket värt oberoende av inkomstens storlek. Ett sådant förslag har framförts tidigare bl.a. från centern. komstskatten skall sänkas med ytterligare 1,2 miljarder. Det är alltid svårt att dra gränsen för hur långt det är möjligt att gå med en skattesänkning. Ser vi på det verkliga utfallet av propositionens förslag är den nu föreslagna skattesänkningen betydligt större än skattesänkningarna under åren 1973-1976, eftersom det nu inte blir någon höjning av den indirekta skatt som arbetsgivaravgiften i verkligheten utgör. När socialdemokraterna under 1970-talet genomförde skatteomläggningarna hävdade de alltid att regeringens dvs. det egna förslaget innebar största möjliga skattesänkning. I oppositionsställning tycks socialdemokraterna ha en annan inställning — de vill nu gå ytterligare en bit på vägen. För att finansiera överbudet - om man skall använda ett ord som socialdemokraterna tidigare ofta har använt — föreslås att detta belopp, 1 200 milj.kr., skall finansieras genom höjning av folkpensionsavgiften med en halv procent vilket ger nära miljarden samt vissa höjningar därutöver för företagarna vilket skall betala återstoden av vad skattesänkningarna kostar. En höjning av arbetsgivaravgiften innebär ett ytterligare tryck uppåt på priserna och ytterligare belastning för näringslivet såväl vid export som i konkurrens på hemmamarknaden. Dessutom vet vi alla att en höjning av arbetsgivaravgiften drabbar inte bara företagen utan alla oss konsumenter. Utöver höjningen av arbetsgivaravgiften yrkar socialdemokraterna också avslag på regeringens förslag om sänkning av arbetsgivaravgiften med 2 96.

Inser inte socialdemokraterna nödvändigheten av att det svenska näringslivet kan konkurrera på exportmarknaden? En förutsättning för sysselsättningen är ju att vi kan få avsättning för våra produkter. Då kan vi komma ur krisen och förbättra den ekonomiska situationen. Socialdemokraterna upprepar i sin partimotion kravet på ändrade skatteregler för företagare där båda makarna arbetar i det gemensamma företaget. Det förvånar mig att den frågan på nytt har kommit upp. Erik Wärnberg sade också att det är svårt att ta fram nya argument. Vi har åtskilliga gånger diskuterat denna fråga i riksdagen, och de argument som jag tidigare har anfört är lika aktuella i dag. Ingen kan väl förneka att en höjning av timgränsen från 400 till 600 innebär att vissa personer blir utestängda från möjligheten till särbeskattning. När det gäller barnens insatser kan jag inte finna något skäl för att man skall diskriminera de ungdomar som är beredda att göra en insats i sina föräldrars företag. Rättvisan kräver här att man har likartade regler för beskattningen oavsett om barnen arbetar i föräldrarnas företag eller gör en insats hos någon annan. Det är riktigt att vissa kontrollsvårigheter som Erik Wärnberg tog upp kan föreligga. Men varför skall vi hysa en sådan misstro mot just denna grupp? Jag tror att det finns möjligheter att göra den erforderliga kontrollen. Vi är lika angelägna, Erik Wärnberg och jag, att lönen skall utgå efter en korrekt beräknad arbetstid och att lönen skall vara den marknadsmässiga. Men jag kan inte acceptera att man skall tillämpa en hårdare beskattning för ungdomar som gör en insats i föräldrarnas företag än som gäller för andra. När det gäller tredjedelsregeln anförde jag så många drastiska exempel när denna fråga förra gången var uppe till debatt i kammaren att jag nu inte behöver återupprepa dessa. En medhjälpande make som gör en arbetsinsats som är betydligt mer värd än en tredjedel av familjeinkomsten bör rimligen ha rätt att till beskattning ta upp en inkomst som motsvarar det arbete han eller hon utfört i företaget. Man frågar sig om socialdemokraternas tal om rättvisa och människors lika värde inte sträcker sig så långt som till denna samhällsgrupp. Först fem år efter det att övriga inkomsttagare fått särbeskattning var det möjligt att få socialdemokraterna med på de första regler som gjorde att även denna grupp till viss del skulle komma att särbeskattas. Den dåvarande finansministern Sträng skrev i sin proposition bl.a. att de nya beskattningsreglerna för denna relativt lilla grupp innebar ett inkomstbortfall för staten på ca 100 milj.kr. Det innebär i verkligheten att denna relativt lilla grupp hade betalt 100 milj.kr. om året för mycket i skatt under fem år, och detta är utan tvivel en stor orättvisa. Jag tycker faktiskt att vi oberoende av vilket parti vi tillhör skulle kunna acceptera de regler som nu gäller och som tillkom för att få något så när lika beskattningsregler för företagarna och för andra grupper i vårt samhälle. Regeringen föreslår nu ett inflationsskydd av skatteskalorna. Förslaget innebär att den enskilde inkomsttagaren får behålla samma andel av sin reallön även vid en fortsatt inflation. Vi förhindrar med andra ord den automatiska höjning av den statliga skatten som inflationen hittills medfört. Därmed inte sagt — jag tror att det är viktigt att vi har det med i debatten — att inga förändringar av skatteskalorna skall göras i framtiden. Det framhåller även skatteutskottet. Men om skatteuttaget skall ändras så är det enligt vår mening riksdagen som skall göra det och inte inflationen. Jag har svårt att förstå socialdemokraternas hårda kritik mot föreliggande förslag. Själva har socialdemokraterna i regeringsställning nästan varje år under 1970-talet tvingats att ändra reglerna för den statliga beskattningen. Som jag redan framhållit är det ingenting som hindrar riksdagen att även i fortsättningen företa erforderliga förändringar i skattesystemet. Men då utgår man från vad riksdagen tidigare beslutat och från ett oförändrat penningvärde. Nog måste detta vara mera just än att vid varje förändring utgå från en nivå som på grund av penningvärdeförsämringen har höjts väsentligt sedan beslutet togs. En fördel har naturligtvis det nuvarande systemet haft, nämligen att man har kunnat tala om skattesänkning utan att behöva nämna något om den skärpning som skett efter det senaste beslutet. Socialdemokraterna har i sin partimotion tagit fram exempel på hur ett inflationsskydd skulle ha verkat i jämförelse med de skatteomlägg ningar som har gjorts under 1970-talet, och Erik Wärnberg har här berört detta. Jämförelsen är emellertid ganska orealistisk. Här jämför man alltså vad en indexreglering skulle ha inneburit med vad de fattade besluten under 1970-talet har betytt. Kostnadsmässigt är skillnaden mellan dessa två system stor, i vissa fall mycket stor. Men detta är inte någon rättvis bedömning, eftersom riksdagen varje år hade haft möjlighet att göra en förändring i systemet. Om man skall jämföra två olika system, bör man också ta hänsyn till besluten i dess helhet. Arbetsgivaravgifterna har höjts men det finns ingen redovisning av detta. Egentligen framgår ingenting av detta resonemang och därför är det bäst att vi avvaktar och ser hur verkligheten kommer att bli. Så till utvecklingen i framtiden. Avsikten är ju att vi skall ha inflationsskyddade skatteskalor år 1979. När 1979 träder in förutsätter jag att riksdag och regering också skall ha behandlat de förslag som nu föreligger från den kommunalekonomiska utredningen och inkomstskatteutredningen. Förmodligen kommer det att bli en del ändringar i det skattesystem som fastlägges för 1979. Jag anser därför att de farhågor som man från socialdemokratiskt håll uttalar för att hänsyn inte skulle tas till andra faktorer i den framtida inkomstbeskattningen är vida överdrivna. Så har ju inte sagts, och skatteutskottet har i sitt betänkande betonat att möjligheten finns kvar. I skatteutskottets betänkande nr 15 behandlas frågan om förlängning av tiden för utnyttjande av det särskilda investeringsavdraget och det statliga investeringsbidraget liksom frågan om den särskilda investeringsavgiften. Som framgår av betänkandet har utskottet i princip uttalat sig för propositionens förslag. Dock föreligger en reservation från socialdemokraterna, som Erik Wärnberg berörde. Då det gäller investeringsavdraget och bidraget tillstyrks en förlängning av nu gällande bestämmelser till utgången av 1978, dock med den inskränkningen att motordrivna fordon och båtar är undantagna och att beställningar skall vara gjorda senast den 30 september 1978. I motion från centern har begärts en utredning om konsekvenserna av en successiv förlängning av olika beskattningsåtgärder för att stimulera näringslivets investeringar. Utskottet instämmer i motionärernas uppfattning att en utredning rörande konsekvenserna av skattelagstiftningens utnyttjande i ekonomisk-politiskt syfte bör komma till stånd. Dock säger utskottet att man bör avvakta företagsskatteberedningens betänkande innan åtgärder vidtages och att regeringen nu får bedöma behovet och eventuellt vidtaga erforderliga åtgärder för att denna utvärdering skall förverkligas. Vi har ansett det vara angeläget att här få till stånd en utvärdering av dessa stimulansåtgärders effekt på utvecklingen. I samma motion från centern krävs en utvidgning av reglerna för investeringsavdrag och bidrag till att omfatta också byggnadsinvesteringar i näringslivet. Också här förutsätter utskottet att regeringen, om den anser en lagstiftning möjlig och lämplig, snarast framlägger förslag till sådan. Som vi hörde har socialdemokraterna reserverat sig mot detta uttalande. Utskottsmajoriteten stöder sin ståndpunkt dels på det angelägna i att också byggnadssidan stimuleras till nyinvesteringar, dels på att det skapas mer likvärdiga förhållanden mellan företag som kan utnyttja investeringsfonder och andra företag. Men som vi vet har behandlingstiden varit kort, och just gränsdragningsfrågorna bedömdes så pass besvärliga att man har överlämnat också denna fråga till regeringen för vidare behandling. En annan fråga som också berörs i skatteutskottets betänkande nr 15 är frågan om investeringsavgifterna för vissa byggnadsarbeten. Beträffande den avgift som infördes i maj i år föreslås i propositionen vissa lättnader. Som Erik Wärnberg anförde har socialdemokraterna framfört krav på att avgiften skall slopas. Det finns också motioner från centern med samma krav, och utskottet föreslår i sitt betänkande — framför allt på grund av den ytterligare försämring av sysselsättningen inom byggnadsbranschen som har skett sedan propositionen avlämnades — att avgiften avvecklas fr.o.m. den 20 oktober i år. Också ett par andra motioner från socialdemokraterna har behandlats, och det föreligger reservationer, vilka Erik Wärnberg har berört. Eftersom företagsskatteutredningen har haft till uppgift att se över dessa frågor, har utskottet ansett att man bör avvakta utredningens förslag innan andra åtgärder vidtas. I sitt inlägg ställde Erik Wärnberg vissa frågor, som jag med ett par ord skall beröra. Jag har tidigare besvarat en del av dem. Att påstå att de breda lagren inte har fått del av de skatteomläggningar som skett sedan den borgerliga regeringen trädde till är väl att gå något långt i sin kritik. Den borgerliga regeringens utformning av skattesystemet har inte skilt sig så avsevärt från socialdemokraternas. Den största skattesänkningen har lagts på en nivå, där den stora gruppen heltidsanställda löntagare befinner sig. Innan jag avslutar mitt anförande, herr talman, skall jag be att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan i betänkandena nr 14, 15 och 16.

Herr talman! Om jag får börja med den lilla frågan om uppdelningen på olika familjemedlemmar av ett familjeföretags inkomster, vill jag framhålla att det är stor skillnad mellan min och herr Josefsons syn på det hela. Han menar att de nya reglerna är rättvisare än de gamla, medan jag hävdar att det är precis tvärtom. Jag vill inte på något sätt ha mindre gynnsamma regler för dessa familjeföretag än för andra företag, men jag vill ha samma regler för dessa former av inkomster som för alla andra former. De 100 milj.kr. som vi resonerar om och som herr Josefson alltså menar att vi har tagit ut för mycket i skatt anser jag att vi har tagit ut för litet i skatt. När det inte finns något som helst tvåpartsförhållande mellan dem som har att dela upp en sådan här inkomst, delar man helt enkelt upp den precis så att det är mest gynnsamt från skattesynpunkt och socialförsäkringssynpunkt. Det är ganska självklart. Man har rätt att göra så. Det är alltså en felaktighet i lagstiftningen. Det finns inte något anställningsförhållande. Man försöker konstruera fram ett anställningsförhållande som inte existerar. I verkligheten skall man dela familjeinkomsten efter vars och ens insatser i rörelsen, vilket jag menar att man inte gör i dag. Man delar upp den helt godtyckligt. När det gäller den stora frågan om en skatteomläggning 1978 har jag exempelvis sagt att vi har ingenting emot denna skatteomläggning. Vad vi har emot den är att den har fått en felaktig profil. Den ger för stora skattesänkningar långt upp och för små skattesänkningar i de vanligaste inkomstlägena, och detta har lett till att det inte blir den lugna avtalsrörelse som det var meningen att det skulle bli. Därför anser sig Socialdemokraterna tvingade att göra om skatteskalan så att det blir större skattesänkningar i de vanligaste inkomstlägena och litet mindre sänkningar för dem som har de största inkomsterna. Detta är vad som skiljer vårt förslag från regeringens. När det gäller indexreglering av skatteskalan tycker jag att vad herr Josefson sagt här i dag snarast talar för raka motsatsen till vad han vill åstadkomma. Han säger nämligen att ingenting hindrar riksdagen att gå in vartenda år och ändra skalan. Men vad skall vi då ha en indexskala till, om riksdagen ändå skall ändra den varje år? De skatteskalor som vi har haft bakåt i tiden är inte jämförbara med indexskalan, säger herr Josefson, för de har gällt betydligt större belopp. Ja, det är riktigt. Alltså är vi tvungna att gå in varje år och göra ändringar utöver indexskalan. Vad skall vi då över huvud taget ha en indexskala till? Herr Josefson vill ha en mekaniskt slående skala som ger de orättvisor jag har talat om och som alltså måste korrigeras genom ändringar varje år. Jag anser att vi kan göra dessa årliga ändringar utan att i botten ha en indexskala som inte gör någon som helst nytta.

Herr talman! Behovet av att ändra skatteskalorna i framtiden beror i mycket stor utsträckning på i vad mån man lyckas klara inflationen. Vi frånhänder oss inte det instrument vi har i dag, men jag anser att vi får ett betydligt bättre utgångsläge om vi går vägen med inflationsskyddade skatteskalor. Då har man realvärdet oförändrat som utgångspunkt vid en eventuell ny förändring. Med det system vi har i dag kan man ju, när det har skett en mycket stark skatteskärpning under tiden sedan förra beslutet, ändå tala om skattesänkning trots att det i verk ligheten är en skattehöjning. När det gäller frågan huruvida skattesänkningen har fått en felaktig inriktning invände Erik Wärnberg mot principen och sade att höginkomsttagarna har fått de största skattelättnaderna. Vad jag kan förstå är principen densamma i samtliga förslag som har lagts fram under 1970 talet. Den största skattesänkning som uppnåtts — oavsett om den har legat vid 50 000-, 60 000 eller 70 000-kronorsgränsen — har sedan fått löpa systemet ut. Därför är väl kritiken på den punkten något oberättigad. Man kan diskutera var den största sänkningen skall läggas in, och effekten blir naturligtvis större ju längre ner man börjar, men principen att den största sänkningen har följt inkomstskalan ut har tillämpats även tidigare. Det var först förra året som det skedde någon inskränkning i de högsta inkomstlägena. Vad beträffar den första frågan som Erik Wärnberg berörde, skattereglerna för makar som arbetar i ett gemensamt företag, har vi olika uppfattning. Vi vill båda uppnå rättvisa, och jag anser att man når längst i den vägen med de regler som nu gäller. När jag talade om 100 miljoner i minskade inkomster för staten så gällde detta det förslag som Gunnar Sträng lade fram. Vad de regler som nu gäller innebär i fråga om inkomstbortfall vet jag inte, men man skall inte tro så illa om dessa företagare att man misstänker att det sker en inkomstuppdelning utan hänsyn till de regler som är fastställda.
Herr talman! Vad vi invänder mot när det gäller skatteskalorna för 1978 är att tyngdpunkten i fråga om skattesänkningen har lagts för högt upp. I vårt förslag har vi tagit bort 200 kr. högst upp, men vi har ökat på skattesänkningen i de vanligaste inkomstlägena omkring 50 000 kronor. Det är alltså den ändringen av skalan vi har gjort. Vi har inte trott att det skulle gå att få någon avtalsuppgörelse om den typ av skala som regeringen har föreslagit. Därför har vi ändrat på det sättet. Vidare är det så att skalan inte har följts exakt alla år. Vissa år har det t.o.m. blivit en skatteskärpning i de allra högsta inkomstlägena. Det skulle vara mycket intressant att höra om Stig Josefson tycker att de omläggningar vi gjort under de senaste åren har varit kloka och bra. De är nämligen mycket långt ifrån en indexreglerad omläggning av skatteskalorna. Har de varit bra, så är det ett mycket dåligt argument att nu gå ifrån dem och gå över till indexreglerade skatteskalor. Vad sedan gäller familjeföretagarna har jag inte sagt att jag misstror dem. Jag har bara sagt, att om jag har laglig rätt att göra på ett visst sätt för att få lägre skatt och lägre avgifter, varför skall jag då inte göra det? Det är ju bara vad jag har rätt till. Jag behöver inte dela upp inkomsterna i proportion till det arbete som utförs i företaget, utan jag kan göra precis som jag vill, så länge jag håller mig inom den marknadsmässiga ersättningen åt den ena maken. För den andra maken behöver jag inte alls bry mig om den marknadsmässiga ersättningen. Det är det som är det felaktiga. Naturligtvis finns det alltid människor som vill fuska. Det finns bland alla skattebetalare i landet sådana som vill undandra sig skatt. Och i det här avseendet finns det då ingen kontroll kvar. Det går att göra ungefär som man vill.
Herr talman! När det gäller egenföretagarna blir Erik Wärnberg och jag aldrig överens. Jag tilltror egenföretagarna vilja att respektera reglerna. Det har hos dem förefunnits en strävan att få likvärdiga regler, och jag tror att de uppskattar vad vi nu har kommit fram till. Likaså anser jag att egenföretagarna motsvarar mitt förtroende i detta avseende och gör en riktig fördelning, där arbetstiden ligger som en grundförutsättning och den marknadsmässiga lönen ligger till grund för fördelningen. Vad sedan barnen beträffar anser jag det är ett rättvisekrav att de, oavsett om de gör en arbetsinsats hemma eller hos grannen, skall beskattas på samma sätt. Erik Wärnberg frågade slutligen om de skatteomläggningar som gjorts under 1970-talet har varit bra eller dåliga. Jag kan väl svara att de har innehållit både bra och mindre bra saker. I det skatteförslag som nu läggs fram anser jag man har anledning uppmärksamma skattereduktionen på 400 kr. Vi kan väl vara ense om att den reduktionen är till gagn för de lägre inkomsttagarna. Jag skulle med glädje se att vi kunde gå vidare på den vägen och göra skattesystemet sådant att det automatiskt gav de lägre inkomsttagarna en fördel.